Herr talman! Det är mycket ovanligt att någon här i landet blir mer än 105 år gammal. Därför finns det ingen nu levande människa i Sverige som kan ha några personliga minnen av den vördnadsvärda <tvåkammarriksdagens tillkomst. Jag tror inte ens att de få som är jämnåriga med denna 105-åring sörjer en institution som snart går bort och som alltför länge hindrat svenska folket att på en och samma valdag suveränt bestämma hur den riksdagsmajoritet skall se ut som i sin tur utpekar landets regering. Däremot vore det ju märkligt, om inte en och annan just här i första kammaren ser fram mot tvåkammarriksdagens sista arbetsdag med en blandning av vemod och förväntan.

Därför finns det skäl att skriva in i protokollet att det var 17 års energiska insatser av Bertil Ohlin, till sist erkända även av Tage Erlander, som mer än något annat bröt socialdemokratins motstånd mot den enkammarriksdag som man själv haft på sitt program men som man motarbetade under femtiotalet och under en större del av sextiotalet. Suveräniteten för väljarna på valdagen blev därför i författningsreformen ett liberalt, inte ett socialdemokratiskt mål. Jag har anledning att tacka dem som talat före mig i debatten för några vänliga ord. Jag lyssnade med intresse på herr Bohmans personliga lägesrapport om förhållandet regering—opposition och har inte mycket att erinra däremot. Jag utgår ifrån att den är representativ för moderata samlingspartiet och ser den som ett uttryck för en realistisk syn på det egna partiets roll, sannolikt mera realistisk än den man hade före 1968 års val. Men för oss som just börjat arbetsåret 1970 är det självfallet att nuets och framtidens frågor i dag dominerar våra tankar. Vi noterar inför övergången från 1960-talet till 1970-talet att många djupsinniga och banala sanningar — inte minst sådana som begärs av partiledarna vid varje årsskifte — har strötts över spalterna för att hastigt beundras, avrättas eller glömmas. Till det enkla som inte bör glömmas bort hör påpekandet att Sverige trots alla orostecken och nya svårigheter är ett bra land att bo i, inte minst därför att vi själva har frihet att göra det bättre. Däremot hoppas jag att den socialdemokratiske partiordföranden Olof Palme gärna vill aktivt medverka till att efter dagens debatt dra glömskans täcke över en del av sin landsfaderliga förkunnelse i tidningen Vi. Mitt uppe i den våldsamt engagerande arbetskonflikt, där 5 000 arbetare på de lappländska malmfälten bröt avtal och protesterade mot att styras på distans från bolagsledningen i Stockholm, hävdade herr Palme att vi, som vill ersätta distansdemokratin med närdemokrati, för ”fel debatt. Det är alltså att föra fel debatt att erinra om hur väljarna i nya och ofta dramatiska former vill komma i kontakt med de styrande även mellan valdagarna. Det är fel debatt som folkpartiets medlemmar för, när de liksom socialdemokratins deltagare i rådslagen vill klargöra, att de som arbetar på de stora arbetsplatserna vill ha större möjligheter att bestämma över sina egna arbetsvillkor och sin egen arbetsinsats. Skall vi glömma denna märkliga polemik mot folkpartiet och strävan till närdemokrati? Skall vi glömma den med en lika artig bugning som den Frost som föll i fjol för herr Palmes svar i TV? Det är självklart att statsministern har gjort många lärdomar under LKAB strejken och av dess följdverkningar, som vi ännu inte kan överskåda. Det händelseförloppet måste ju följas från dag till dag. Redan i december kom vittnesbörd om att ett tiotal följdstrejker var planlagda. Några av dem har nu satts i verket. Regeringen och inte minst statsministern måste söka studera anledningen till detta skeende. Lika väl som vi andra inser herr Palme givetvis vilken betydelse arbetsmiljön och rätten att vara med och bestämma om den har för alla anställdas trivsel och glädje i arbetet. Jag begär inte att statsministern i nuläget skall gå in i detaljer med just den utgångspunkten. Liksom jag under de gångna veckorna har undvikit att kritisera regeringen för att den så länge har låtit arbetsmarknadens parter söka lösa strejkfrågorna, riktar jag inte heller nu någon kritik här mot regeringen. Men vad jag slår fast är att om det är något den vilda strejken i Norrbotten illustrerar särskilt tydligt är det den faktiska känslan av distans som de strejkande har upplevt i förhållande till de beslutande, hur tydligt avtalet än talar sitt språk och var i Stockholm de beslutande än är att finna. Hur vi skall minska klyftorna mellan de styrda och de styrande och hur vi skall länka samhällsutvecklingen mot större närdemokrati och mindre distans i det komplicerade samhällsmaskineriet, är i själva verket en av 1970-talets stora frågor. Anspråken på medinflytande och medbestämmanderätt har stigit och måste få utrymme i godkända former även med längre avtalsperioder. Det är spänningen mellan de anspråken och de verkliga chanserna att påverka den egna livsmiljön som bestämmer distanskänslans styrka. Det vore orimligt om den gångna löneuppgörelsens strävan till solidaritet med låglönegrupperna nu skulle slås sönder genom lokala avtal, som ger de höglöneanställda så goda uppgörelser att grunden för nästa avtalsrörelse rubbas. Det måste var och en såsom enskild person ha rätt att konstatera. Vi har också vid sidan av dessa oroligheter på arbetsmarknaden sett andra exempel på spontana medborgarförsök att minska distanser, försök vars praktiska utformning kan kritiseras. Vad jag är säker på att man i detta sammanhang inte kan bortse ifrån är de anspråk och motiv som driver fram dessa försök. Det nya och värdefulla är ju att människorna trevar efter att ge livet en ny dimension, att syssla med vardagstillvaron på ett sådant sätt att den skall ge även en inre tillfredsställelse. Vi behöver inte välja något av de utmanande exemplen. Hur reagerar statsminister Palme t.ex. när Ni ur Er dagliga partiledarpost vaskar fram skall vi säga den resolution som 400 personer i Stugun i Jämtland för några veckor sedan sände till oss som är ordförande i riksdagspartierna? Dessa som kräver att människorna skall tillfrågas hur de vill leva och hur de vill bo, innan experterna utnyttjas! Dessa som vill ha jämlikhet mellan olika regioner när det gäller taxor och transportavgifter så att vårt avlånga land skall kunna bli ett ”rundare Sverige”, med åtminstone kostnadsmässig och symboliskt jämnare avstånd! Nog bör man lyssna och läsa även om resolutionen inte kommer från den egna rörelsen. Låt mig i detta sammanhang göra ett kort inpass om Norrland och Norrlandspolitiken. Folkpartiet har redan väckt en partimotion som sammanfattar aktuella och långsiktiga reformkrav. Vad som föranleder mitt lilla inpass är en intervju i tidningen Arbetet med SJ generalen Lars Peterson. Den illustrerar hur annigslöst staten kan motverka sina egna ansträngningar på det regionalpolitiska området. SJ-chefen förklarar enligt tidningen Arbetet: ”Kommuner som subventionerar sin flygplats får räkna med sämre järnvägsservice.” Det är ett ganska märkligt uttalande. Ett av de svåraste Norrlandsproblemen är ju bristen på snabba och billiga kommunikationer. Härtill kommer den känsla av isolering från det övriga Sverige som följer därav. SJ:s prispolitik har lett till höjningar av persontaxorna på cirka 15 procent på mindre än ett år.

Jag går tillbaka till principresonemanget. En första förutsättning för en meningsfull debatt om hundratals nyenergiska och pådrivande medborgarförsök att säga ifrån är att erkänna att den representativa demokratin har sina problem. Även vår riktiga och goda demokrati kan stelna i sina former. En andra förutsättning är att erkänna att det högtekniska och komplicerade samhället har en benägenhet att utvecklas just till distansdemokrati, när specialister och tekniker blir vägvisare i stället för hjälpare. Och för det tredje: vi som vill röra oss i riktning mot en större närdemokrati får inte blunda för de svårigheter som finns, den spänning som föreligger mellan demokratiskt inflytande och decentralisering å den ena sidan och effektivitetskrav å den andra. Det krävs en långsiktig planering såväl av ekonomin som av den fysiska miljön så att inte utvecklingen tar sina egna vägar eller resultaten blir oönskade eller oväntade. Men själva långsiktigheten och kravet på att fatta beslut som binder oss för lång tid framåt kan naturligtvis komma i strid med omedelbara krav på delaktighet och medborgarpåverkan. Det är lätt att illustrera. Vi läser nästan dagligen i tidningarna om sådana exempel. Tag frågan om städernas bebyggelseplanering, tag debatten mellan Mehr och Gyllensten eller de många byalagens framstötar. Vi vet att det krävs tekniska förberedelser och insatser i planeringen som måste dra ut över lång tid. Bindningar mellan politikerna uppstår successivt men följderna för medborgarna upptäcks ofta alltför sent, i regel först när besluten skall effektueras eller har effektuerats, och då går det inte längre att göra om eller lägga in på en ny kurs utan att de beslutande tappar ansiktet, och det vill de inte gärna göra. Det viktiga är därför att föra debatten i tid och att de olika programmen förs ut till en diskussion som inte fastnar bland några få experter. Vi har inom folkpartiet försökt ta itu med de här problemen och kanske är det därför som statsministern menar att det är fel debatt; den är inte från början SAP-märkt utan förs av liberalt tänkande människor som upplever spänningen mellan individ och statsmakt och andra beslutscentra. Vi inbillar oss inte att vi kommer med färdiga eller totala lösningar. Vi har bara velat lägga en grund från vår sida och från olika utgångspunkter belyst närdemokratins villkor i rikspolitiska sammanhang lika väl som i kommuner, i samhällsplanering och på arbetsplatser. Och de konkreta förslag som vi kommit fram till spänner alltifrån vidgad offentlighet i utredningsväsendet, via offentliga utskottsutfrågningar i riksdagen, till en utveckling av planeringsdemokratin genom att de ansvariga på ett tidigt stadium presenterar alternativa program över till medinflytandet och medbestämmanderätten i arbetsliv och organisationer. Åtskilliga av dessa förslag kommer vi att på olika sätt presentera här i riksdagen, och vi hoppas att de då skall behandlas med större förståelse än siatsministerns nyårsuttalande kan ge anledning att tro. Vad jag nu har talat om är ingen grå teori utan samband med dagens huvudämne, budgeten. Tendensen hos makthavare att undandra sig insyn och närgången kritik finns på nära håll. Vad jag kallat socialdemokratins tendens till enpartitänkande har tyvärr blommat ut i ett praktexempel i regeringens sätt att handlägga den statsverksproposition som vid slutet av vår debatt skall remitteras till riksdagens utskott, om herr Bengtson får igenom sin kläm. I denna väldiga nådiga lunta från regeringen är de sidor som fattas, de som bäst berättar om det politiska klimatet i vårt land. Det skattepaket som vi under några hastigt förrinnande vårmånader skall behandla har finansministern redan beskrivit som den största skattereformen under efterkrigstiden. Ändå får inte riksdagen nu se de skatteskalor som är helt avgörande för hur vi skall bedöma regeringsförslaget. De skalorna ligger tydligen inkapslade i någon skrivbordslåda eller kanske rent av i ett kassaskåp i kanslihuset. Denna lunta är inte obekant för någon här i kammaren. Annonseringen i Statsverkspropositionen m.m. dagspressen har också gjort den känd över hela landet. Annars är lunta ett gammaldags ord, som nog vore tämligen okänt, om inte pressen hjälpte oss att komma ihåg det genom att en gång om året tala om regeringens budgetförslag som ”den nådiga luntan”. Denna väldiga pappershög har nu varit regeringens börda under fyra månader, i form av spaltkorrektur och annat förberedelsematerial. Nu är detta exemplar som jag här håller i — jag vill säga det för att undvika varje missförstånd — inte det som finns i SAP:s annonser och det är inte heller mitt arbetsexemplar, vilket är betydligt mer sönderläst vid det här laget. Det finns heller ingen stämpel på luntan som det finns i annonserna. Det beror på att den stämpeln har satts på av den socialdemokratiska partistyrelsen innan annonserna publicerades. Vi vet ännu inte om det finns täckning för den stämpel som är med i annonserna, nederst på nådiga luntan. I år har man kallat denna pappershög för ”hemliga luntan”, därför att finansministern hemlighåller facit till skatteekvationen. Det är möjligt att benämningen var befogad under hösten och att termen hemliga luntan har uppfunnits i något av de departement som under budgetbehandlingen inte lär ha fått del av finansministerns skattetabeller. Men nu är luntan riksdagens börda, och då får det inte finnas någon hemlig del. Statsministern, som inte kan höra till de utestängda ministrarna, har chansen att nu ta fram bilagan — de små finstilta tabellerna — som, med finansplanens ord, skall utförligt illustrera skatteomläggningens verkningar för personer av olika civilstånd och i olika inkomstgrupper. Jag skall inte vara alltför närgången och titta på papperna, men finansministern hade i TV ett papper som han gluttade i hela tiden. Jag undrar om den där hemliga bilagan kan ligga bland statsministerns många papper. Är det så skulle kanske den hemliga luntan kunna bli en lunta i gammal mening, som sätter fyr och flamma på debatten. Det vore väl bra! En snäll debatt är ju inte vår nye statsministers stil. Herr Palme brukar inte vara blyg. Kliv fram här nu och läs högt ur skattetabellerna, precis som om detta vore en presskonferens. Det är ju vid sådana som riksdagens ledamöter brukar få kännedom om nyheterna. Vi kommer alla att skriva som volontärer, så att pennorna glöder, om vi för en gångs skull får nyheten direkt. Jag vet inte om kammarens arbetsordning tillåter det, men om kammarens ledamöter och talmannen tillåter skall jag gärna stiga åt sidan några minuter, om statsministern redan nu vill gå upp och presentera detta material. Jag kan i så fall komma tillbaka litet senare och fortsätta mitt anförande. Det tycks inte gå så. Det kommer väl litet senare. I denna situation måste jag fråga statsministern: Är det verkligen så att regeringen ännu inte, när budgeten presenteras, bestämt sig för hur det nya skattesystemet i alla väsentliga avsnitt skall se ut? Hur skulle ett sådant förhållande över huvud taget vara möjligt, eftersom man ändå anger några av de tunga komponenterna i paketet? Och om skalorna finns eller föreligger i olika alternativ, varför då inte publicera dem i en offentlig departementspromemoria? Det är ju en teknik som man har valt i andra sammanhang. För det här med skatteskalorna är väl glada nyheter för skattebetalarna, eller hur? Regeringen brukar ju inte vara sparsam med presskonferenser när det gäller glada nyheter. Men vad har vi då fått veta? Vad finns i den del som vi redan känner? Lättnader för dem som har lägre inkomst skall det bli. Det är mycket bra, så bra att man skulle ha kunnat överse med mycket annat om vi fått veta hela sanningen. Det är särskilt bra att den orimliga skatteskärpningen som Jökningen av kommunalskatten fört med sig på senare år för dem som har in komster från 15 000 till 30 000 kronor nu skall tas bort genom att den direkta inkomstskatten lindras för just dessa stora grupper. Sambeskattningen skall successivt avskaffas, sägs det. Om det verkligen är så — jag föredrar att säga om tills förslaget har presenterats och vi vet vad finansministern egentligen menar — så är också det ett glädjande besked om en reform som folkpartiet länge arbetat för, till att börja med ensamt och nu tydligen med allt bredare uppslutning. Det kommunala skatteavdraget skall avskaffas. Vad innebär då det? En ”rättvisare beskattning”, säger finansministern. Nej, rakt inte i alla delar. Jämför två familjer med lika stor inkomst i två kommuner med olika hög kommunalskatt! Tag en lärarfamilj i Hede i Härjedalen och en lärarfamilj i Harrie i Skåne! Om de två familjerna tjänar 35000 kronor var betalar Härjedalsfamiljen med sju kronor högre kommunalskatt 800 kronor mer än Skånefamiljen. Den kompensation man haft i Hede och alla andra kommuner i Norrland och övriga Sverige genom rätten att dra av just den kommunalskatt man redan betalt, upphör om regeringen får sin vilja fram. Vi får en minskad jämlikhet på den punkten mellan olika delar av landet, och den måste försvåra för Norrland att få kvalificerad arbetskraft inom t.ex. sjukvård, förvaltning och företag. Vad tänker regeringen göra åt den saken? Det får vi ingenting veta om. Den enkla sanningen är ju att om man med oförändrat totalt skattetryck skall genomföra en skatteomläggning som ger lättnader för lägre inkomsttagare, så måste dessa lättnader betalas av andra grupper. Det finns, som vi många gånger har sagt, starka motiv för en sådan operation. Men det vore felaktigt om man finansierade skattereformen genom skärpt progressivitet för stora grupper i mellaninkomstlägena. En sådan åtgärd skulle dessutom på ett olyckligt sätt få konsekvenser genom en allmän press uppåt på löneanspråken och därmed på priserna. Här i första kammaren kommer herr Dahlén att senare under debatten utförligare ta upp folkpartiets kritik av finansplanen. Herr Sträng och socialdemokraterna har givit ett löfte om skattepolitiken som bara är ett par månader gammalt, just på den punkt jag nyss nämnde, och herr Dahlén kommer att uppmana regeringen att bekräfta att det löftet fortfarande gäller. Jag hoppas vi får höra regeringens dagsaktuelia mening. Ett uteblivet svar blir eljest minst lika intressant som ett svar. Företagsbeskattningen berörs inte av statsverkspropositionen. Det betyder nu inte att företagen inte skulle studera finansplanen med samma oro som många tjänstemannaorganisationer gör i de här dagarna. Tvärtom grubblar många småföretagare just nu — inte på hur de skall klara den 10-procentiga ökning av investeringarna under 1970 som finansplanen förutsätter, de tror inte på att de klarar den, utan helt enkelt på hur de skall kunna undvika betalningsinställelse eller rentav konkurs under månaderna april—juli. Det socialdemokratiska partiet lär i dagarna sätta en armé på 200 000 valarbetare på marsch för att sprida herr Strängs budgetevangelium. Jag är övertygad om att de i sin instruktion har siffror på storföretagens väldiga orderstockar och betydande vinster från 1969 och att de boksluten för det gångna året nu kommer att trumpetas ut — det är inget fel i det. Men har de motsvarande information om de mindre och medelstora företagens likviditetssituation med i sitt bagage? Statssekreteraren i finansdepartementet säger i Veckans Affärer att man inte känner till likvditetsläget. Kunde man inte fråga ett representativt urval av företag med upp till 100 anställda — som svarar för nära en femtedel av vår export och i övrigt ersätter en stor och eljest ofrånkomlig import med dess påfrestningar på valutareserven? Det är också dessa företag som genom sina underleveranser ger grunden för de stora exportföretagens tillskott till vår hastigt krympande valutareserv. Frågade man dem skulle man få veta att många av dem har bekymmer för preliminärskatten nu i januari, men att höjningen av straffräntan från 9 till 12 procent gör att många redan nu måste tänka om inför vårens likviditetsbekymmer. Med en så hög straffränta måste många av dessa företag av ren självbevarelsedrift göra fyllnadsinbetalningar i april — det är också herr Strängs utsagda beräkning. Men ovanpå april kommer dessa företags varje år svåraste tre månader: maj med ny preliminärskatt och sista inbetalning av slutlig skatt för 1969, juni med ATP-avgiften och semesterlönerna och juli med ny preliminärskatt och ytterligare semesterlön. Jag tror inte att vi alla har klart för oss på vilken smal egg många av dessa företag balanserar. Själv skall jag gärna erkänna att jag för fem år sedan inte visste det, men det regelbundna sysslandet med låneärendena i en företagarförening har gjort att jag fått en annan inställning. Det hör ju till herr Palmes rika utrustning att kunna identifiera sig med personer och grupper som har det svårt. För den sidan i herr Palmes framtoning som politiker känner jag enbart respekt. Men har herr Palme någon gång brukat denna förmåga även till att identifiera sig med de familjeföretagare som nu kväll efter kväll grubblar på var de skall ta de pengar som behövs för att klara företagets och de anställdas framtid genom de närmaste fem månaderna? Kan de räkna med att få förskottslikvider från de storföretag som de levererar till? Det finns ju storkunder som tvärtom drar på sina betalningar till underleverantörerna. Eller har herr Palme något löfte av herr Sträng och/eller herr Åsbrink — som finns här någonstans — att riksbanken senast i mars skall höja utlåningstaket för bankerna? En ny bliven suppleant i bankofullmäktige kan bara undra. Herr Palme svarar mig nu — kan jag förmoda — med motfrågor: ”Har inte kreditrestriktionerna varit nödvändiga? Måste vi inte skära ned konsumtionen av sådana avbetalningsvaror som bankerna tidigare frikostigt lånade ut pengar till? Håller inte staten igen på sin egen upplåning?” Låt oss titta litet på den sista frågan. För ett år sedan förklarade finansministern att den statliga upplåningen måste minskas och att finanspolitiken skulle stramas upp. Detta var nödvändigt, sade man i den reviderade finansplanen, ”för att nå en balanserad utveckling av samhällsekonomin”. Men i själva verket har det statliga lånebehovet blivit det dubbla mot det beräknade och innebär en ökning, inte en minskning, jämfört med 1968/69 på ca 400 miljoner. Finansministern förklarar utförligt varför det blev på det sättet — men de faktorer som drivit fram utgiftsökningen och därmed lånebehovet hade nog kunnat förutses redan när 1969 års reviderade finansplan lades fram. Också när det gäller utvecklingen av bytesbalansen var finansministern optimistisk och förutsåg en minskning av underskottet — men resultatet har blivit en ökning, ungefär en fördubbling. Vidare har kapitalbalansen kraftigt försämrats — det rör sig här om en omsvängning i negativ riktning på ca 1,3 miljarder kronor. Detta är en mycket allvarlig sak. Ändå har den förutvarande statsministern nyligen uttalat i en intervju i bokform att trots att Sverige förlorat ca 1,8 miljarder kronor på ett år ”finns det ingen i regeringen som är direkt oroad”.

Herr talman! Med intresse har jag lyssnat till de tre företrädarna för de borgerliga partierna. De gav en ganska mörk bild av vår ekonomi och vår ekonomiska politik. Våra framtidsutsikter tedde sig för dem rätt dystra, och det var inte första gången. Jag studerade häromdagen protokollet för remissdebatten 1960. Då gick tongångarna från borgerligt håll om möjligt ännu mera i moll. Inför denna kompakta svartmålning påpekade Tage Erlander stillsamt att det ändå var en stor överdrift att påstå att det inte skulle löna sig att arbeta. Han uppmanade åhörarna att själva tänka efter vad de hade möjligheter att köpa för tio år sedan, alltså 1950, och jämföra detta med vad de kunde köpa nu. Tio år tidigare hade oppositionen skildrat den närmaste framtiden i de mörkaste färger, om <socialdemokraterna fick fortsätta att regera; och Tage Erlander fortsatte. Vi har fortsatt att regera, och nu kan vem som helst se vad som låg bakom talet om att det inte fanns några egentliga standardstegringsmöjligheter. Jag kan försäkra att vi om tio år när vi skall diskutera denna sak — såvida socialdemokraterna alltjämt sitter i regeringsställning, vilket jag hoppas — kommer att föra en likadan diskussion. Då säger oppositionen förmodligen att det har gått hyggligt under 1970-talet, men nu under 1980-talet kommer äntligen våra förfärliga spådomar från år 1948 att gå i uppfyllelse. Det har alltså gått tio år och nu står vi här igen, d.v.s. herr Bengtson står här och raspar i gång sitt stift, i övrigt är det nya aktörer. Jag hälsar herrar Helén och Bohman välkomna i denna förnämliga kammare, och jag uttrycker en förhoppning om att herr Bohman skall förmå bära upp herr Holmbergs fallna senatorstoga. Herr Bohman vädjade något om samförstånd. Det är jag naturligtvis beredd till i de frågor där vi kan samla de svenska partierna, t.ex. när det gäller det nordiska samarbetet. Men herr Bohman blåste samtidigt i stridstrumpeten. Han sade att det går en stor ideologisk skiljelinje mellan socialdemokraterna och alla olika borgerliga schatteringar. Han gick vidare och sade: Vårt mål är ett regimskifte på grundval av en helt annan ideologi. Det är klart att det blir debatt och strid om detta. Vi kommer då att fråga vilken ideologi ni företräder och vilken politik denna nya regim skall föra. Av de många orden i dag har jag inte fått så mycket klarhet om detta annat än att herr Bohman tycker illa om att högre inkomsttagare får betala högre skatt. Herr Heléns tal var — vilket väl är glädjande för herr Bohman — mycket konservativt i grundvärderingarna. Han sade ungefär samma saker för tio år sedan. Herr Helén införde dock en nyhet i det hela. Han släpade upp ett exemplar av statsverkspropositionen i talarstolen. Jag undrade mycket över vad det skulle betyda. Jag tänkte först att det berodde på att herr Helén ännu inte dragit upp snöret omkring den men ville visa att han i alla fall fått propositionen. Men han sade att han hade ett annat exemplar som han läst. Det andra tänkbara alternativet var att han ville visa ledamöterna av riksdagens första kammare hur en statsverksproposition ser ut, men det tycker jag är oförsynt av en nyvald ledamot av denna kammare. Då frågar man sig vilket tredje motiv det fanns för att släpa upp ett exemplar av statsverkspropositionen i talarstolen och vifta med det i olika vinklar. Jag vet inte. Men jag vet att herr Helén brukar strö litterära citat omkring sig och vi fick höra en del i dag. Jag skulle vilja rekommendera herr Helén att läsa litteraturdocenten Sven Delblancs fjolårsbok, där i en passus hjälten säger till hjältinnan: Akta dig du, din massmediala fjompa. Jag rekommenderar boken till läsning. Herr Bengtson beskyller regeringen för oppurtunism. Han tog det ordet många gånger i sin mun, och öronen höll på att ramla som höstlöv när jag hörde honom. Det är svårt att diskutera med exklusiva experter inom ett visst område, så jag får svara honom i mera allmänna termer. Herr Bengtson sade att vi så ogärna vill tala om de tio gångna åren, och han tog därför på sig uppgiften att göra en översikt av vad som hade hänt i Sverige under 1960-talet. Detta måste jag i någon mån ta upp. För att återknyta till Tage Erlanders tal kan vi konstatera, att han som vanligt var framsynt. Under 1950-talet steg produktionen i genomsnitt med drygt 3 procent, och det var det snabbaste hittills, men oppositionen sade att standardsteringen skulle komma att hejdas — ekonomin var totalt undergrävd av regeringens vanstyre. Herr Ohlin hotade med lönestopp i åtta år. I själva verket har våra samlade resurser under 1960-talet stigit med i genomsnitt 4,6 procent per år, och det innebär alltså en mycket kraftig acceleration av framstegstakten i det svenska samhället. Exporten har stigit med 95 procent, den privata konsumtionen med nära 50 procent, samtidigt som arbetstiden kraftigt reducerats. Prisstegringarna — i och för sig ett negativt drag — har varit påtagligt lägre än under föregående decennium. Visst har vi haft problem och svårigheter som vi bemästrat med växlande framgång. Visst är det också tveksamt att mäta ett samhälles framsteg i statistiska serier när det gäller ekonomins utveckling. Men slutsatsen är likväl att 1960-talet blivit vårt utan jämförelse lyckosammaste decennium när det gäller ekonomisk framstegstakt, och denna framgång framstår i desto klarare och skarpare relief mot bakgrunden av de skräckmålningar och katastrofprofetior, med vilka den borgerliga oppositionen beledsagade inträdet i det nya decenniet. Det är nog dags att ta fram glömskans gardin eller täcke, som herr Helén talade om i sitt anförande. Det är sålunda mycket i enlighet med traditionen att oppositionen ser dystert på vår ekonomi. Jag vill inte alls förneka att 1969 var ett i de flesta avseenden mycket framgångsrikt år, och även om 1970 har utsikter att bli ett bra år, finns det vissa risker i vår ekonomiska situation. Vår exportindustri är utomordentligt konkurrenskraftig. Exporten steg med 12 procent i fjol, och vi kan även i år räkna med en kraftig stegring. Men importen ligger högt, samtidigt som vår betalningsbalans pressas av ökade utlandsresor och de självklara förpliktelser som följer av en växande u-hjälp. I detta läge blir det en cen tral uppgift för den ekonomiska politiken att skapa ett tillräckligt utrymme för investeringar i exportindustrin och i den importkonkurrerande industrin. Samtidigt måste vi hålla tillbaka den inhemska efterfrågan för att undgå prisstegringar och en alltför kraftig ansvällning av importen. För att lyckas med den uppgiften måste i dagens högkonjunktur den ekonomiska politiken stramas åt. Kreditpolitiken kan svårligen ytterligare skärpas. Det finns tvärtom i dagens läge främst av hänsyn till de mindre och medelstora företagens bekymmer starka skäl till att söka nå fram till en lättnad av kreditrestriktionerna. Många små och medelstora företagare har ringt mig, och jag har en god förmåga till inlevelse i deras situation, när jag hör att de vill expandera och inte kan få krediter — det är självklart. Vidare har vi svårigheter med det onormalt höga ränteläget ute i Europa. I detta läge återstår ingenting annat än en skärpning av finanspolitiken, och det är också den reella innebörden av budgetförslaget. Den statliga upplåningen skärs ned. Vi är mycket återhållsamma med nya utgiftsökningar samtidigt som vi har förbättrat inkomsterna. I denna situation, som vi många gånger har stått inför i en uppåtgående konjunktur, är en kärv och stram ekonomisk politik en avgörande förutsättning för vår ekonomiska styrka. Låt mig då ett ögonblick återgå till oppositionens tradition. Jag sade nyss att man alltid har målat i mörka färger när man skildrar vår ekonomi — och det har man gjort i dag också — men i konsekvensens namn borde man följa upp med att kräva verkliga krafttag för att komma till rätta med de bekymmer som man ansett hopa sig. Oppositionen borde då i varje läge ha krävt en stramare ekonomisk politik än den regeringen förordar. Det har aldrig hänt. När man övergått från avsnittet svartmålning av regeringens politik till avsnittet redovisning av de egna för slagen, har man snabbt bytt pensel och klangfärg. De egna förslagen har nästan alltid speglat en närmast fantastisk tilltro till Sveriges ekonomiska styrka. Moll blir dur. Domsbasunen avlöses av det skiraste fågelkvitter — om nu herr Bengtson kan kvittra. Det hör till den oomkullrunkliga traditionen att det borgerliga alternativet år efter år präglas av de gladaste överbud. Låt oss se på de senaste åren! 1967 drabbades Sverige av en internationell lågkonjunktur. Överallt i Europa steg arbetslösheten, och produktionsökningen sackade av. Av omsorg om sin valuta och om sin prisstabilitet ville de europeiska länderna emellertid inte möta lågkonjunkturen med en expansiv ekonomisk politik. Därmed låstes även vår handlingspolitik. Vi kunde inte stick i stäv mot tendensen i andra länder bekämpa arbetslösheten enbart genom generella lättnader i den ekonomiska politiken. Då hade resultatet blivit starka prisstegringar, försämrad internationell konkurrensförmåga och svår obalans i utrikeshandeln. Vår möjlighet var att inom ramen för en relativt stram ekonomisk politik sätta in speciella åtgärder på de områden och för de människor som hotades av arbetslöshet. Via arbetsmarknadspolitiken fick i runt tal 100 000 människor arbete som annars hade gått arbetslösa. Det lyckades därför att vi hade byggt upp den apparaten under de goda åren. Dessa 100 000 människor representerar i stora drag skillnaden i sysselsättningsnivå mellan Sverige och flertalet länder på den europeiska kontinenten under lågkonjunkturen. Oppositionen däremot ville ha generella lättnader, precis som den i stort sett varje år på 1960-talet har förordat större statlig upplåning. De förslagen avvisades lyckligtvis, men ännu i den ekonomiska debatten våren 1968, då konjunkturen klart började röra sig uppåt, förordade ni allesammans försvagningar av finanspolitiken i stor leksordningen 500 å 1000 miljoner kronor. Det gör ett utomordentligt intryck att nu klaga över att finanspolitiken inte har varit tillräckligt stram. Vi har i dagens läge stramat åt den ekonomiska politiken, och vi kommer inte att tveka att skärpa den ytterligare, om det skulle visa sig vara nödvändigt. Det vore bra om vi kunde få sammanhållning kring en sådan politik. Kanske skulle ni därigenom bli litet mindre snopna om förhoppningsvis tio år: Man kan i anslutning till herr Bengtsons anförande summera 1960-talet även från en annan synpunkt som mindre har med statistik och ekonomi att göra. 1960 talets ingång fick sin prägel av en hård politisk strid där, herr Bohman, just två ideologier stod emot varandra. De borgerliga sade ungefär så här: Den viktigaste uppgiften i dag är att sänka skattetrycket. Därför måste vi skära ner statsutgifterna, och därför måste vi byta bidrag mot skattesänkningar. Den offentliga sektorn får inte växa, ty den innebär ett hot mot människornas frihet. Det var en kall och hård reaktionär vind som blåste i de borgerliga leden. När herr Helén försöker skildra folkpartiet som ett radikalt reformparti, vill jag ge honom ett gott råd: Gå hem och läs historia, herr Helén — folkpartiets historia från 1950 och 1960-talen! Socialdemokraterna sade däremot: Den fulla sysselsättningen ger människorna möjlighet att planera för framtiden. Då riktas deras efterfrågan i allt högre grad mot ting som är för stora för den enskilde att klara på egen hand, ting som måste ordnas med gemensamma insatser — utbildningen för dem själva och barnen, tryggad pension, bättre bostad, sjukvård och mycket annat. För att möta människornas framtidsförhoppningar måste samhällets insatser byggas ut på samverkans och solidaritetens grund. Det innebär inget hot mot friheten, det är tvärtom en förutsättning för en större valfrihet för enskilda människor i det moderna samhället. Där gick skiljelinjen, ideologiskt och i de konkreta ställningstagandena. Vi vann striden om 1960-talets politik. Jag vet inte om ni minns högerns fantasifigur eller skräckfigur i TV som hette Sam Nilsson och som skulle leva utan bidrag, jagad och hetsad av björnar och försäkringsagenter. Den där fantasifiguren slapp leva sitt fakirliv. Det skildrar något av 1960-talets symbolik att nu naturligtvis en helt annan Sam Nilsson i kött och blod lyser mot oss i TV-rutan. Vad har det betytt att vi fick chansen att satsa på den offentliga sektorn, på samverkan och solidaritet i stället för på en kallhamrad egoism? Låt mig få ge fyra exempel och därmed även skildra årets budget. Under 1950-talet byggde vi 550 000 lägenheter. Under 1960-talet byggde vi nära 900 000 lägenheter, och de var större och bättre utrustade. Dessutom rustade vi upp 10 000-tals pensionärslägenheter och invalidlägenheter. Man kan räkna med att tre miljoner människor på ett decennium har flyttat in i nya lägenheter. Trots alla de brister som fortfarande finns inom bostadsförsörjningen innebär detta en dramatisk förbättring av det svenska folkets bostadsstandard, och vi ligger nu allt längre före andra länder när det gäller bostadsbyggandets omfattning. Detta har varit möjligt därför att vi har mobiliserat gemensamma kapitalresurser för bostadsbyggandet. Det hade inte varit möjligt med den politik som de borgerliga lanserade inför 1960-talet. Tage Erlander nämnde 1960 att han 1946 lade fram en utbildningsbudget, som kostade 345 miljoner kronor. Nu var det fantastiskt, ty nu hade Ragnar Edenman kommit med en budget som omslöt 1 800 miljoner kronor. Sedan kom 1960-talets väldiga satsning på ungdomens utbildning, och Ingvar Carlssons första utbildningsbudget omsluter 8350 miljoner kronor, om jag minns Statsverkspropositionen m.m. rätt. Stora siffror, säger någon. Ja, men det gäller ju enskilda människoöden. Titta på vad en 16-åring hade för chans 1960 att utbilda sig. De flesta 16-åringar var på den tiden ute i förvärvslivet. Få kunde utbilda sig vidare, relativt sett. I dag har alla gått igenom grundskolan. I dag går 90 procent vidare i mellanskolan. I dag är studiebidragen mångfalt större, så ungdomarna har även chans att utnyttja de nya utbildningsmöjligheterna. 1960 klagade man på borgerligt håll över att arbetsmarknadsstyrelsen hade för stor makt. Det var det s.k. Bertil Olssoneriet som skulle hejdas, ty det kostade 375 miljoner kronor. I dag kostar samma Bertil-Olssoneri nära 2000 miljoner kronor. Vad har det betytt? Jo, 1960 deltog 19 000 människor i arbetsmarknadsutbildning. I dag deltar 105 000 personer däri, ungefär lika många som studerar vid universitet och högskolor. Det är vårt andra stora universitet, kan man säga. Vad har det inte betytt för hundratusentals människor som genom denna arbetsmarknadspolitik har kunnat få en ny start och ett nytt yrke? 1960 satsade vi 12 miljoner kronor på de handikappades sysselsättning. Det var i alla fall bra, och det var en början. Vi var stolta över det. I dag satsas 550 miljoner kronor på de handikappades sysselsättning. Ty vi vet att om dessa människor skall få en chans att leva såsom andra är första förutsättningen att man ger dem en möjlighet att göra en meningsfylld insats i produktionen. Är inte detta en av 1960 talets stora välfärdsvinster? Den har vi kunnat göra därför att vår solidaritetskänsla har varit tillräckligt stark. Var finns de som mot detta perspektiv vågar tala om skattesänkningar såsom vår viktigaste sociala reform? Huvudangreppet kom ändå mot socialpolitiken. Det var ingen idé längre att byta pengar med varandra, sade högern. Folkpartiet sade att understödspolitiken nu fick vara utbyggd för lång tid framåt. Dess ledare trodde att om levnadsstandarden här i landet fortsätter att stiga minskas behovet av direkta och indirekta kontanta bidrag som vederbörande själva får betala på skattsedeln. Ja, det är nog dags för glömskans täcke eller gardin igen. Utvecklingen blev ju den rakt motsatta. Sedan år 1960 har vi ökat bidragen för socialpolitik i vid mening från 7 till 24 miljarder kronor. Visst är det stora siffror, men bakom döljer sig hundratusentals enskilda människoöden. Jämför med vad vi kunde göra för en invalidiserad människa då och vad vi kan göra i dag! Det är inte särskilt framgångsrikt att gå ut till dessa människor i dag och säga: Ni byter bara pengar som ni själva får betala på skattsedeln. Av denna utveckling — det är mitt svar till herr Bengtson — kan man dra vissa bestämda lärdomar. Det finns för det första de som hävdar att det inte händer någonting i det svenska samhället; allting förblir egentligen oförändrat, det blev ingen revolution i samhället på 1960-talet som kunnat få kinderna att glöda. De menar att hela systemet måste kastas över ända — annars blir ingenting bättre. Vi har alltid ansett att detta resonemang innebär en cynism inför människornas vardag. Det är den vi skall förbättra, gärna på ett revolutionerande sätt. Gå ut och fråga alla dessa människor som konkret har berörts av välfärdspolitiken om icke, trots alla brister som ännu återstår, deras levnadsvillkor på ett genomgripande sätt har förbättrats. Det är där vi har att söka måttet på framgång i det demokratiska fredliga vardagsarbete som vi gjort till vårt. För det andra. Det finns de som hävdar att idéerna inte längre spelar någon roll för politiken. Det är bara automatik och administration, säger de. Det är fullkomligt självklart att det samhälle som utvecklats på grundval av de idéer som de borgerliga har redovisat inför 1960-talet på avgöran de punkter hade varit ett annat samhälle än det som i dag finns.

För det tredje. Politik är i hög grad en fråga om förtroende. För att skapa detta förtroende måste det finnas en rimlig samklang mellan de idéer och värderingar som man fört fram och de praktiska gärningarna. Socialdemokrater är inte några övermänniskor. Vi har begått misstag och felbedömningar. Vi har drabbats av besvikelse. Ibland har vi inte nått de resultat som vi hoppats på, ibland har verkligheten överträffat förväntningarna. Men jag tror inte att någon kan bestrida att de riktlinjer som vi drog upp inför 1960-talet, i framstegens politik år 1956, i pensionskampanjen inför 1960 års val, har vi under hela 1960-talet sökt följa. Färdriktningen har stått klar. Den har vi hållit fast vid under skiftande yttre omständigheter, och människorna har kunnat känna igen sig. Förtroende i politiken kräver kontinuitet, fasthet och stabilitet i arbetet. Samtidigt ställs ett parti ständigt inför uppgiften att utifrån sina idéer gripa sig an med nya problem och frågeställningar som tränger sig fram i förgrunden för uppmärksamheten. Stabiliteten får inte leda till en förstelning, den skall i stället vara en bas för förnyelse. Samtidigt som vi sålunda arbetade med att försöka förverkliga de mål som uppställts för 1960-talet fick andra problem en ökad tyngd i den öppna, fräna och intensiva debatt som satte sin prägel på 1960-talet. Det var i korthet på följande sätt: Den snabba strukturomvandlingen i den nya teknikens spår skapade otrygghet hos människorna. Väl fick de flesta det bättre, men man riskerade att priset skulle bli att ganska många offrades under framstegets vagn och de flesta kände otrygghet. När blir också jag arbetslös, tänkte de, när blir min yrkesskicklighet inte längre efterfrågad, när tvingas jag bryta upp från min vanda miljö? Vår dubbla uppgift blev att söka främja den nya tekniken men samtidigt förhindra att den fick ödesdigra sociala konsekvenser för sysselsättningen. Svaret blev den aktiva näringspolitiken. Dessutom fanns upplevelsen, trots välfärdsutvecklingen och trots de stora välfärdsoch utjämningsreformerna, av hur mycket från det gamla klasssamhället som ännu lever kvar i det moderna välfärdssamhället. Det hela började med insikten om låglönegruppernas situation — människor som mitt i den allmänna välfärden hade usla löner jämfört med andra. Det berodde inte på dem själva. De gjorde en helhjärtad insats. Det berodde på att de råkat hamna i en bransch eller bo på en ort där inkomstläget var påtagligt sämre än på annat håll. Därmed ställdes de i väsentliga avseenden utanför välfärdssamhället. Jämlikhetsdebatten hade sitt ursprung i en upplevelse av låginkomsttagarnas bekymmer och en upplevelse av orättvisa, men den vidgades snabbt. Förhållandena i arbetslivet, boendemiljön och samhällsmiljön, <utbildningsväsendet, socialpolitiken och kvinnans ställning drogs in i debatten. Samtidigt kunde man se hur sociala spänningar och bristande jämlikhet ledde till svårartad oro ute i världen. Det bekräftade en tankegång som alltid varit levande inom arbetarrörelsen, nämligen att det är bra om produktionen stiger och välståndet ökar, men om det ökade välståndet icke fördelas rättvist, om vissa grupper ställs utan för, om klyftorna tillåts växa innebär icke välståndet bara ett bättre samhälle. Man har i stället lagt grunden till ökade spänningar, konflikter och minskad samhällssolidaritet. Det är detta vi diskuterat i tusentals rådslagsgrupper, studiecirklar och på konferenser. Denna intensiva interna debatt ledde fram till att 1970-talspolitiken stakades ut på kongresserna 1967, 1968 och 1969. Där stakade vi ut färdriktningen, som går mot jämlikhet. Man skämtar om jämlikheten i revyerna, men det är bra att ordet nöts in. Vi kommer att ständigt få lära oss det på nytt under det nyss påbörjade decenniet. Den budget som nu läggs fram är kärv. Vi har inte stora utrymmen för utgiftsökningar, men de som finns har alla ett samband med utjämningssträvanden. Jag har redan redovisat en del av dem. Där finns satsningen på arbetsmiljö, arbetarskydd och 40-timmarsvecka, satsningen på lokaliseringspolitik och skatteutjämning, på familjepolitik och förskolor, på ökade bidrag till vuxenutbildningen — framför allt studieförbunden — på förbättring av stödet till pensionärer och handikappade. Där finns slutligen skattereformen. Därför har budgeten en klar profil. Det är berättigat att kalla den en budget för jämlikhet. Ingen hade väntat sig att vi på kort tid skulle lösa alla problem, men det finns ett klart samband mellan de beslut vi fattade på vår kongress för tre månader sedan och det budgetförslag som nu läggs fram. Visst finns ett sådant samband och det är viktigt. Det innebär från demokratisk synpunkt att alla de tiotusentals människor som deltagit i rådslagsgrupper eller på annat sätt varit med om att utforma vår politik kan säga: ”Det var meningsfullt att jag engagerade mig i aktivt politiskt arbete. Vi har kunnat påverka utvecklingen, man har tagit hänsyn till våra idéer och vår uppfattning.” Herr Helén hade några synpunkter på de nyårsbetraktelser som jag skulle ha gjort. Han kallade mig landsfader. Jag höll på att säga: Käre vän, det räcker om du säger farbror! Men vad var det jag sade som var så hemskt? Jag sade att demokrati är för mig att människor hela tiden aktivt påverkar besluten. Opinioner är maktspridning i god mening. Jag har reagerat mot dem som försöker göra en skillnad mellan något som de kallar för närdemokrati och något som de kallar distansdemokrati. De har en hård skiljelinje. Närdemokrati är att folk skall få arbeta med och påverka frågor som ligger nära till hands. Men de stora frågorna skall experterna och riksdagen syssla med. Detta är en farlig uppdelning. Min grundläggande tankegång har alltid varit att det gäller att föra ut de stora politiska frågorna i vardagen, till gräsrötterna, till en ständigt pågående dialog. Det är dessa avgörande frågor som människorna måste uttala sig om, inte bara små problem som ligger liksom vid nästa kvarter. De måste få möjlighet att direkt påverka de frågor som till sist ändå måste avgöras i riksdagen. Det är detta som rådslagsaktiviteten handlar om, och det är synd om inte herr Helén har begripit det. Vi har kunnat lösa en del problem. Vi har stakat ut färdriktningen; den står fast. På borgerligt håll talar man väl i dag huvudsakligen om skattereformen. Kommentarerna följer ganska olika linjer. Centern kan i stort sett ansluta sig till principerna i skatteförslaget. Herr Bohman går till skarpt angrepp mot de grundläggande värderingar som bär upp skattereformen. Herr Helén anklagar regeringen och finansministern för hemlighetsmakeri — det var väl det som så att säga var schäsen med sketchen. Låt mig börja med herr Helén. Han är otålig. Han vill inte vänta längre på detaljerade upplysningar om skatteförslaget. I andra sammanhang är herr Helén en tålmodig man. Han har förklarat sig vilja stå och vänta och vänta igen på ett tåg — regeringståget. Hans anföranden på folkpartistämman framstod i det stycket som en nära nog patetisk vädjan om ökade bidrag till olönsam järnvägstrafik! Men här är han inte tålmodig, här skall han ha fram papperen, varenda skattetabell, omedelbart på bordet. Men det är ingenting hemligt med principerna i denna skattereform. Det är egentligen ganska fantastiskt att det är första gången som en skattereform har växt fram i demokratisk dialog och debatt icke bara i riksdagen utan bland tiotusentals människor ute i rådslagsgrupper. Det har varit storrådslag, snabbremiss och redovisning, där många människor som inte alls tillhörde vårt parti fick vara med, redovisning på partikongressen, och nu redovisning av principerna i finansplanen. Det har aldrig tidigare förekommit en så bred demokratisk debatt om en skattereform. Huvudpunkterna vet man ju — en omfördelning av skattebördan till förmån för de mindre inkomsttagarna, en individuell beskattning. Men däremot är vi inte klara med de detaljerade bestämmelserna. Detsamma gäller ungefär 100 andra propositioner, och de är lika hemliga i den meningen. Vi är inte färdiga med lokaliseringspropositionen eller de andra 100 propositionerna, liksom inte med denna. Det arbetas för högtryck i finansdepartementet, och det tar en tid. Herr Helén skall inte behöva vänta förgäves, han kan vara förvissad om att få besked. Men det ges just nu ett tillfälle att föra en principiell debatt om skattesystemet, och det är väl en fördel. Herr Helén anklagar oss för hemlighetsmakeri därför att vi bara redovisar principer och icke detaljer i skatteförslaget. Folkpartiet däremot har ju lyckats skapa hemlighet även kring sina principer, och det är mycket värre, Det finns ingen i denna kammare som vet var folkpartiet på sin vingliga stråt till sist kommer att hamna. Inför 1966 års val varnade ni i er valhandbok för socialdemokraternas överdrivna intresse för inkomstutjämning. Står ni fast vid den principen? Under 1960-talet och senast 1968 har folkpartiets konkreta skatteförslag inneburit en övervältring av skattebördan till de mindre inkomsttagarnas nackdel. Står ni fast vid den principen? Efter den socialdemokratiska valsegern har folkpartiet börjat tala om jämlikhet och skattelättnader för låginkomsttagarna enligt principen att liberalismen är en ömtålig planta som frodas bäst i hägnet av starka socialdemokratiska majoriteter. Men kommer det nyvaknade intresset att bestå? Folkpartistiska uttalanden går i den riktningen, men det hängs ju på så ofantligt många reservationer att man inte kan veta vad avsikten är. Eller skall ni gå ihop med högern i skattefrågan? Herr Helén har ju varit mera högervriden än sina företrädare i den meningen att han talat med nära nog entusiasm om högerns medverkan i en borgerlig regering, i det där tåget. Han har utbrett sig om hur skicklig herr Bohman är och hur begåvad herr Holmberg är. Men deras skicklighet och begåvning bottnar i att de företräder konservativa värderingar och får förutsättas vara tillräckligt ärliga människor för att vilja förverkliga dessa. Ingen kan efter dagens debatt sväva i tvivelsmål om vad herr Bohman tycker på den här punkten. Därmed har herr Helén bundit sig till händer och fötter, om han skulle komma i någon verkställande position. Men vilken av alla dessa motstridande ståndpunkter i principfrågan som folkpartiet i själva verket intar, det är hemligt för omvärlden. Det är möjligt att denna hemlighet är så väl bevarad att ni inte själva vet var ni står. Det är i och för sig inget ovanligt det heller. Men jag behöver inte utföra några sketcher här i talarstolen, utan behöver bara ställa en enkel fråga. Jag skall göra den så enkel som möjligt: ”Ansluter sig folkpartiet liksom centern till de grundläggande principer för en skattereform som regeringen lagt fram, eller inte?” Herr Bohman ger ju på sitt sätt besked. Han sade att han inte tycker om individuell beskattning. Det enda konkreta som fanns i herr Bohmans tal var ju att han ogillade en omfördelning av skattebördan till de högre inkomsttagarnas nackdel. Det är traditionell högerpolitik. Därför ville han bekämpa denna skattereform. Det har säkert funnits en uppriktig ideologi bakom. I praktiken har man sökt splittra det stora löntagarkollektivet, utmåla förbättringar för dem med små inkomster som ett hot mot välbärgade grupper. Ni säger ju i själva verket att det gäller att hålla distans till dem som har det sämre. Jag tror att ni begår det grundläggande felet att underskatta solidaritetskänslan hos dem ni kallar för mellangrupper. Det var likadant i ATP-striden. Många tjänstemän kom och sade: ”Jag tror på den borgerliga propagandan att jag får det sämre, men av solidaritet röstar jag ändå för ATP.” Desto större blev ju deras glädje när de fann att ATP var till fördel för dem också. Det var likadant när ni motsatte er den offentliga sektorns utbyggnad och de höga skatterna som ett hot mot tjänstemännen.

Ni kan säga till litet högre inkomsttagare: ”Om moderata samlingspartiets förslag går igenom, så kommer du att få behålla mera i din plånbok.” Det är sant. Vad vi kan säga är följande: ”Dessa pengar som du i så fall får måste tas genom minskade möjligheter för dem som har ofantligt mycket lägre inkomster än du.” Det är priset. Det priset innebär att vi får sämre möjligheter att hjälpa dem som har det svårt, som är handikappade, gamla, dem som drabbas av arbetslöshet, som bor i glesbygd. Vi får ett sämre samhälle med minskad solidaritet, och det drabbar till slut alla. Valet mellan dessa båda alternativ gäller till sist vilken typ av solidaritet och gemenskapskänsla vi anser skall råda i ett samhälle. Därmed har jag också antytt att den skattereform som intensivt kommer att diskuteras ju ändå bara är ett led, en del — kanske inte ens en avgörande del — i strävandena att förändra samhället med jämlikheten som riktmärke. Jag skulle vilja bemöta mera av vad de borgerliga partiernas representanter sagt, men jag får vänta till replikerna. Jag vill allra sist utifrån detta jämlikhetsresonemang ta upp den senaste tidens händelser på arbetsmarknaden. Den svenska arbetsmarknaden bygger på en fri avtalsrätt mellan organiserade parter. Den lagstadgade avtalsrätten är grundvalen för en stark fackföreningsrörelse som kan hävda arbetarnas intressen. Den är grunden för de lagar och regler som gäller på området. Dessa regler har gett vårt land en långvarig arbetsfred. Fackföreningsrörelsernas krafter har samlats, vilket bl.a. gjort det möjligt för rörelsen att solidariskt hjälpa upp de löntagargrupper som varit svagast. Man behöver inte alls ta till några högstämda ord om lag och ordning. Men en lag är ju ingenting annat än ett uttryck för ett slags ömsesidig hänsyn och för solidaritet mellan medborgarna. En samhällsgemenskap bygger på — och måste bygga på — att man kan räkna med att ett handslag är ett handslag, ett avtal ett avtal, en lag en lag. Förtroendet för att detta gäller innebär för det stora flertalet människor en avgörande trygghetskänsla. Det skulle få förödande konsekvenser för samhörigheten inom en nation om denna trygghet skulle svikta. Därför är det otänkbart för regeringen att genom sitt bifall ge ett slags offentlig sanktion till överträdelser av lagen. Det vore att svika sina förpliktelser inför medborgarna. Jag vill redan nu säga att det inte räcker att hänvisa till lagen. Man måste framför allt ändra den sociala verkligheten, där anledningar till missnöje finns; och härtill återkommer jag. En vild strejk kan i enstaka fall vara förståelig som en nödsignal, som en spontan reaktion mot ett missförhållande. En dyrköpt erfarenhet under tidigare decennier har lärt oss att vilda strejker, om de sätts i system, får förödande konsekvenser för samhället som helhet men framför allt för arbetarnas möjligheter att hävda sina rättigheter. Hårdast drabbas låglönegrupperna. Vi har nyligen sett färska exempel från länder i Europa, vilka nu genomgår samma erfarenhet. En väsentlig förklaring till att arbetarna i Sverige har kanske 30 procent högre lön än i andra länder och att vi nått längre när det gäller att bygga ut vårt samhälle över huvud, är i själva verket stabiliteten i rättsordningen på den svenska arbetsmarknaden. De som plötsligt i en inflammerad situation vill rasera detta system skall vara klara över att priset kan bli en väsentlig försämring av möjligheterna att fortsatt förbättra levnadsvillkoren. Vid malmfälten har den lokala fackföreningen och förbundet haft svårigheter. Detta har lett till skadeglada rop från en del håll för att man tycker sig ana en försvagning av fackföreningsrörelsen som helhet. Men om en länk i en kedja är svag, då reparerar man länken. Man kastar inte bort kedjan. En stark fackföreningsrörelse är en helt avgörande förutsättning för att arbe tarna skall kunna få sina rättigheter tillgodosedda. Fortfarande gäller August Lindbergs ord från mitten av 1930 talet. ”Arbetarna måste sammansluta sig, måste samverka för att över huvud taget kunna utöva inflytande på arbetsvillkoren. Denna sammanslutning och samverkan måste vara fortbestående, den får icke vara tillfällig, spontan, eller sporadiskt förekommande, ty då förfelar den sitt syfte. Därför måste denna nödvändiga samverkan fortbevaras inom bestående, fasta organisationer.” Det står sedan lång tid tillbaka klart att när konflikten i malmfälten är över kommer gruvarbetarna att få bättre löner. Det kommer att ske ett fortgående reformarbete som leder till förbättringar av arbetsmiljön och på andra områden. Konflikten har också blottat en känsla av att man står utanför, ett missnöje som måste överbryggas. För att man skall kunna komma till ett möte måste man gemensamt finna vägar tillbaka. När den tiden kommer skall jag personligen starkt engagera mig i det. Jag har icke velat ta upp denna fråga ur partipolitisk synpunkt — herr Bohman gjorde det. Jag skall inte närmare polemisera mot honom på annat sätt än att konstatera att han förde ett långrandigt resonemang som tycktes leda till slutsatsen att gruvarbetarna strejkar därför att de vill ha moderata samlingspartiet och herr Bohman i regeringen — för att nu dra en politisk slutsats av hans anförande. Jag tror att det är en missuppfattning av hela problemet, och jag behöver därför inte närmare polemisera mot honom. Låt mig säga att gruvarbetarnas villkor betydligt kan förbättras. Likaså kan förutsättningarna anses vara goda i några av våra mest vinstgivande exportindustrier. Men det finns arbetsplatser i detta land som aldrig nås av publicitetens sökarljus. Det finns industrier som arbetar under så trängda villkor att nedläggning eller friställning blir svaret på krav om förbätt ring. Det finns också områden där krav på förbättring av arbetsmiljön aldrig kan framställas, eftersom arbetsmiljön helt har försvunnit. Här ryms något av 1970-talets stora utmaning i jämlikhetens tecken. Ty, som jag sade nyss, det räcker inte med att hänvisa till lagar och regler, utan det gäller först och främst att ständigt förändra den sociala verkligheten så att anledningar till missnöje undanröjes. I mitt första tal som nyvald partiordförande anförde jag, att de främsta uppgifterna under 1970-talet är att förhindra att den tekniska utvecklingen får orimliga sociala konsekvenser. Det innebär ingen negativ inställning till teknik och vetenskap, de förblir en förutsättning för våra ekonomiska och sociala framsteg. Men i det dagliga livet möter den enskilda människan teknikens utveckling på ett annat sätt. Där är det ofta riskerna och nackdelarna som står i förgrunden — risken för omplacering, för arbetslöshet, för lägre lön och sämra arbetsvillkor, för sjukdom och skador, nackdelen med en dålig arbetsmiljö och en pressad arbetstakt. Insikten om teknikens fördelar får inte skymma blicken för att den i enskilda människors vardag kan ha en helt annan innebörd. Och det är i den vardagen politiken börjar. Detta sade jag för tre månader sedan, och alla dessa risker finns ju förtecknade i jämlikhetsgruppens rapport till partikongressen. Där framhålls att möjligheterna för den enskilde att skapa om och påverka sitt arbete blir allt mindre. Det gamla auktoritetssystemet är fortfarande kvar. När den tekniska rationaliseringen gör att tempona blir kortare och arbetsoperationerna mer intimt beroende av varandra, krymper utrymmet för den enskilde att få utlopp för sin individualitet. Det har påpekats att bristen på jämlikhet är större i arbetslivet än i samhället i övrigt. Därmed skapas avstånd mellan olika kategorier av människor, som därigenom bildar olika kollektiv i stället för en stor arbetsgemenskap. Det understryks att arbetslivet är en miljöfara, allvarligare än mycket annat som diskuteras i den pågående miljödebatten. En LO-undersökning visar att 80 procent av LO:s medlemmar känner sig oroade av hälsoriskerna på arbetsplatserna. Jämlikhetsgruppen pekar också på att den olika behandlingen av olika grupper i arbetslivet, speciellt kroppsarbetargrupperna, skapar och fördjupar klasskillnader. Så kunde jag fortsätta. Det viktiga är att denna rapport grundar sig på tiotusentals människors personliga erfarenheter av arbetslivet. Det är deras upplevelser och synpunkter som sammanfattats. Detta är närdemokrati, kan man säga, som leder till krav på samhället och på arbetsgivarna. Denna jämlikhetsrapport anger färdriktningen för vårt arbete under 1970 talet. När den publicerades väckte den ingen större uppmärksamhet, föranledde inte många reportage, intervjuer eller debattinlägg. Den har däremot i många avseenden satt sin prägel på de senaste månadernas reformarbete, där arbetslivet mer och mer kommit i centrum. Betydelsen av konflikten vid malmfälten ligger i hög grad i att stora delar av svensk allmänhet fått en plötslig konfrontation med kroppsarbetets villkor i svenskt arbetsliv. Där öppnade sig en värld, som för många tycktes helt okänd. Jag sade att gruvarbetarnas villkor avsevärt kan förbättras, bl.a. därför att de arbetar i en högproduktiv industri. Men tro inte att problemet därmed allmänt sett är löst. Det finns många grupper som har det avsevärt svårare och där de ekonomiska handlingsmöjligheterna till förbättringar är mycket snävare. Det är när vi skall söka finna vägar att tillgodose deras rättmätiga önskemål som de verkliga solidaritets kraven kommer att ställas på det svenska folket. Ett viktigt steg till förändring och förbättring är givetvis ökad företagsdemokrati; därom har mycket sagts under de senaste åren. Det finns emellertid en del föreställningar kring denna demokratiseringsprocess som jag tror är verklighetsfrämmande. Det finns de som väntar att om vi bara för in litet demokrati, så får vi snabbt ett harmonitillstånd inom arbetslivet. Det finns andra som motsätter sig olika typer av demokratiska processer, därför att detta skulle försvaga det revolutionära medvetandet och försena samhällssystemets totala sammanbrott; men det är en mycket liten grupp. Min föreställning är denna: i det ögonblick människor får bättre möjligheter att diskutera brister i den verklighet som omger dem i arbetslivet och på grundval därav föra fram förslag, kommer kritiken och kraven att skärpas. Det finns mycket i arbetsliv och samhälle i stort som fortfarande är vrångt, orättfärdigt och orättvist. Ökad demokrati kommer att innebära att detta blottläggs och att det förs fram krav på förändringar. Detta är vår entydiga erfarenhet av t.ex. de rådslagsgrupper som vi hållit på med under många år. En del av dessa krav kommer att kunna tillgodoses inom det enskilda företagets ram, men kraven på förändring kommer att spänna över betydligt vidare fält. De kommer att beröra industrier och branscher, de kommer att gälla en djupgående förändring av samhället i stort. Det är vår uppgift att konstruktivt möta dessa krav på förändringar. Herr Bohman talade om oro, om kontakten med det förflutna. Man talar ofta om stabiliteten i det svenska samhället, men man glömmer stundom att begrunda dess villkor. Vi har kunnat bevara stabiliteten därför att vi har varit beredda att snabbt förändra samhället för att söka möta människornas önsk ningar och = framtidsförhoppningar. Detta förblir även framtidens villkor. Inriktar vi oss på att värna det bestående, oföränderligheten i maktstrukturen och i relationer och avstånd mellan grupper och enskilda, då är enligt min mening den sociala oron en oundviklighet till skada för alla. Men om vi har djärvheten att satsa på förändringen, då kan vi befästa och ytterligare fördjupa den grundläggande samhörigheten inom folket, förtroendet för att det demokratiska vardagsarbetet är meningsfullt. Ty förändringen sker inte plötsligt. Det går inte, som någon har sagt, att på en gång skapa nya himlar och en ny jord. Den redovisning jag nyss gav av 1960-talets fredliga samhällsarbete visar enligt min mening demokratins slagkraft. Inget annat system har bättre förmått gå människornas grundläggande krav till mötes. När vi sätter jämlikheten i förgrunden för 1970-talets politik, innebär detta ytterst att kampen för människovärdet vidgas. Framtiden är full av oro och risker. Vi har inte mycket av vägledning att hämta från andra länder och samhällssystem i detta avseende, ty bristen på jämlikhet är det mest utmärkande kännetecknet för dagens värld. Det gäller alla länder, vare sig de är fattiga eller rika, diktaturer eller demokratier. Vi måste bryta ny mark och nya vägar där ingen framgång finns garanterad. Styrkan ligger i den klara viljeinriktningen och i förtroendet för att demokratin ständigt kan vidgas och ständigt gå vidare framåt mot sin ursprungliga vision om människors lika värde.

Herr Palme föredrar att lägga debatten bakåt, precis som herr Erlander. Det var ju meningen att vi skulle starta något nytt här, med nya partiledare. Vi skulle tala om 1970-talets värld. Jag använde mina drygt 35 minuter till att göra det. Herr Palme tog mer än 25 av sina 60 till att polemisera bakåt, till att måla den bild som det roar honom att måla, en bild precis lika subjektivt improviserad och, jag vågar säga, inkorrekt som den herr Erlander använder i Apparaten Sverige. Om jag skall läsa historia, herr Palme, kan jag inte läsa någon lärobok av Er, den kommer aldrig att bli godkänd av läroboksnämnden! Ni polemiserar om situationen 1959, då det statsfinansiella läget var mörkt. Då räddades ni av omsen. Den gav en ny inkomstlyftning. Vad finns i dag? Ni har en möjlighet att successivt höja momsen, men bara till en viss gräns. Vad är det som döljer sig inför de krav som framtiden reser? Vilka nya vägar vill ni hitta att ta ut mera pengar? Ni talar om principen i skattefrågan, men vad är det som har hänt under senare år? Jo, det har förts en ekonomisk politik som tvingat kommunerna att kraftigt höja sina skatter. Detta har lett till en ökad belastning på de lägre inkomsttagarna, och den situationen måste vi nu gemensamt försöka ta oss ur genom en omläggning av hela skattesystemet. Men var det den principen som var er, att det skulle bli en sådan ökad belastning? Herr Palme säger att det inte är något hemligt med principerna. Nej, det kanske det inte är, om ni klargör att det var ett misstag att det gick på detta sätt med kommunalskatten och att det fördes en sådan politik att kommunerna inte kunde lånefinansiera utan oavbrutet måste pressa upp de skatter som drabbade de lägre inkomsttagarna. Men om det inte är något hemligt med principerna, är det någonting som är hemligt med fakta — den saken är alldeles uppenbar. Det går inte att räkna ut en ekvation när det är så många obekanta som i den nådiga lunta jag tillät mig att visa upp — facit saknas också. Hur skall man kunna föra en principiell debatt, när fakta inte redovisas? Herr Palme säger att vi inte vågar redovisa våra linjer. Vi har klart sagt ut senast under fjolårets riksdag, att vi vill ha bort sambeskattningen och att vi vill ha lägre skatt för dem som har mindre inkomster, utan en samtidig skärpning av progressiviteten för de stora inkomstgrupper som omfattar yrkesarbetande och betydande tjänstemannagrupper. Dessa principer är fullkomligt klara. Men det som är oklart är var den socialdemokratiska regeringen kommer att lägga den viljeinriktning som herr Palme så vältaligt beskriver. Kommer man att följa den huvudlinje som beaktar kravet att i strävandena till större marknader hela tiden se till att vi anpassar vår finanspolitik, vår ekonomiska politik till de regler som gäller inom dessa större marknader? Eller skall den gruppering segra inom det socialdemokratiska partiet som bortser från sådana ekonomiska realiteter? För folkpartiets del framstår som den väsentligaste uppgiften att nu vidga det liberala inflytandet i svensk politik, men det betyder ingalunda att vi på alla punkter strävar efter strid med socialdemokratin. Vi anser det däremot naturligt att efter så lång tid av socialdemokratiskt maktinnehav eftersträva en regering utan socialdemokratiskt inslag. Till sist, herr Palme! Det brukar väl höra till den politiska debatteknikens elementa att man inte skapar bumeranger. Herr Palme läser högt ur Sven Delblancs bok: ”Akta dig du, din massmediala fjompa!” Tror inte herr Palme att Deiblanc möjligen har tänkt på någon annan politiker än mig? Tror inte herr Palme att han kan ha tänkt på den politiker som i TV-rutan förekommer så ofta att riksförsäkringsverket undrar, om inte hans honorar bör beläggas med ATP-avgift? Tror inte herr Palme att han möjligen tänker på den som kallas pausfågeln, herr Palme?

Herr talman! Skiljelinjen i svensk politik går inte, som herr Palme sade, mellan socialdemokratin och de andra partierna. Den går mellan ett politiskt system som ger effektivitet, frihet och inflytande från medborgaren och ett socialistiskt system som är antikverat, ineffektivt och leder till ofrihet. Två partier i vårt land företräder som bekant det socialistiska systemet, nämligen det socialdemokratiska och det kommunistiska, och där går alltså skillnaden. När herr Palme målade sin vackra tavla, är jag litet ledsen över att jag måste korrigera hans excellens statsministern. Utgångspunkten för statsministerns resonemang var att de borgerliga partierna svartmålade, när vi skulle börja detta nya decennium 1960. Jag skall be att få läsa upp ett litet avsnitt ur det anförande jag höll i remissdebatten 1960. Jag framhöll då: ”Hela vårt lands ekonomi företer således en bild av framgång och god utveckling. Detta borde rimligen skapa goda förutsättningar för en välbalanserad och god ekonomi också för svenska staten. Så är emellertid inte fallet. Nu brukar finansministern måla ganska svart när det gäller vårt lands ekonomi, och i vissa fall kanske man kan tillämpa det gamla ordspråket, att ”allt prutades inte, men hälften prutades genast', d.v.s. det blir inte så illa som herr Sträng ofta förutspår.” Ja, herr statsminister, att äta är detsamma som att svälta, bara tvärtom. Vad jag här framhållit är ju precis raka motsatsen till vad statsministern velat påstå. Jag är ledsen över att ta upp tiden med att göra sådana korrigeringar, och jag hoppas att statsministern i fortsättningen är litet aktsammare med vad han lämnar för sakuppgifter så att jag inte behöver använda tiden till korrigeringar. Beträffande utvecklingen vill jag bara nämna att av OECD-statistiken framgår att Sverige åren 1966—1970 — för 1970 är det naturligtvis en prognos — ligger under genomsnittet för de europeiska OECD-länderna. Vi ligger alltså på den sämre halvan, inte på den bättre. Det kan finnas anledning att erinra om detta, när det skryts så mycket om vad som har hänt under 1960-talet. Statsrådet Wickman brukar tala om näringslivet som hönan som värper guldägg. När herr Palme gör sin skönmålning, är det vårt näringsliv och dess utveckling han talar om. Han talar mindre om vad som skett av socialdemokratisk politik. Den 20-procentiga inflationen under 1960-talet, den svaga investeringsverksamheten, de dåliga åtgärderna på jämlikhetens område, att barnfamiljerna har blivit eftersatta — detta är den verkliga situationen. Om herr Palme eller jag kan kvittra har mindre betydelse — jag kan det inte, sade han — men en grupp som inte lär kvittra är de människor som kommit i kläm på grund av den socialdemokratiska politiken under 1960-talet. Det är låglönegrupperna, barnfamiljerna och många andra. I fråga om skatterna vill jag säga att det är bara glädjande att socialdemokraterna nu har anslutit sig till centerns principer i fråga om skatten, d.v.s. att det är låginkomstgrupperna man framför allt skall hjälpa. Det är den principen som vi kan gå med på men, herr statsminister, vi kommer absolut inte att skriva på något in blanco och säga att vi stöder det socialdemokratiska skatteförslaget. Om socialdemokratin emellertid ansluter sig till principen om lättnader för låginkomstgrupperna, så är det klart att vi inte protesterar. Slutligen vill jag säga om det problem som nu berör oss så mycket, nämligen gruvarbetarkonflikten, att två viktiga saker bör observeras. Den ena gäller det man talat om vid så många tillfällen i riksdagen, nämligen att de statliga företagen skulle vara på något sätt bättre och ge bättre förutsättningar för arbetaren. Det har vi inte trott mycket på, och det har ju visat sig nu att det inte går att göra mera därvidlag i ett statligt företag än i något annat företag. Den andra är den som jag nämnde tidigare och som inverkar så starkt, nämligen att arbetaren känner med sig att han inte har något inflytande, att han liksom är ställd åt sidan. Han är visserligen medlem i en fackförening, men han kan inte utöva något personligt inflytande, och det är ett av de stora skälen till det missnöje som uppkommer på olika ställen. Vi borde kunna komma till rätta med det genom en större decentralisering, i statlig verksamhet, inom «organisationerna och överallt, så att det bli bättre kontakt med människorna ute i bygderna. Jag har inte kunnat finna att statsministern rättat till någonting av vad jag sagt om 1960-talets ekonomiska utveckling, men det är kanske inte den vi skall syssla så mycket med. 1970 talet ligger framför oss och utgör oskrivna blad. Låt oss bedriva en mera aktiv jämlikhetspolitik. Låt oss se till att det svenska näringslivet kan klara sig i den hårda konkurrensen på världsmarknaden — det är ju näringslivet som skall skapa förutsättningar för att vi skall få det bättre i vårt land och som skall göra det möjligt att undanröja missnöjesanledningar; detta är nödvändigt för att vi skall kunna driva en mera aktiv jämlikhetspolitik.
Herr talman! Med en ovanligt klädsam blygsamhet erkände statsministern i början av sitt anförande att socialdemokraterna inte var några övermänniskor, och många av oss tänkte: Äntligen har de kommit ner på jorden! Men ingen lycka varar som bekant beständigt: Erkännandet var bara en reservation för att dölja anspråksfullheten i den förkunnelse som sedan följde. Vad framgick av den förkunnelsen? Jo, att socialdemokratin och socialdemokraterna är bättre än alla andra, mera begåvade och klokare, samt att solidaritet och samverkan är det som styr deras handlande, medan oppositionen är cynisk. Detta säger alltså företrädaren för ett parti, som tidigare och fortfarande i sin praktiska politik bygger på motsättningar mellan människorna och spelar ut olika grupper i samhället mot varandra. Har man den självgoda uppfattning om sig själv och sitt parti som statsministern har, borde det ha gjort ont i ryggen när vingarna började växa fram under förkunnelsen.

När herr Palme gör sina tillspetsningar väjer han inte heller för att misstänkliggöra syften och motiv och han felciterar — bl.a. mig. Han borde ha lyssnat. Jag talade inte mot individuell beskattning, utan jag talade för en neutral beskattning. Och jag vill inte partipolitiskt spela ut LKAB-konflikten. Det gjorde jag inte i mitt anförande. Konflikten är alltför allvarlig för att utnytt jas i sådana syften. Nej, herr Palme måste nog tillsätta en ny styrelse i läroboksnämnden, som herr Helén påvisade, för att få sin historieskrivning godkänd. I mitt första anförande frågade jag: Kommer herr Palme att infria förväntningarna? Skall farhågorna komma på skam? Om herr Palme fortsätter att driva sin förenklade förkunnelse i ett politiskt komplicerat Sverige, kommer farhågorna att bli infriade. Men jag vill uttryckligen stryka under att vad jag nu säger inte riktar sig mot det på förhand skrivna anförandet om förhållandena på svensk arbetsmarknad. Liksom herr Helén kan jag, bortsett från vissa antydningar, helt ställa mig bakom den beskrivning, de förhoppningar och de förväntningar om framtiden som kom till uttryck i detta på förhand av herr Palme själv, hoppas jag, skrivna anförande. Mot den självförgudningssyn — jag har talat om den tidigare — som man finner hos svensk socialdemokrati har vi många gånger tidigare haft anledning att reagera. Det är bl.a. därför som vi gått till angrepp mot finansplanen, ty varje år när finansplanen presenterats har socialdemokraterna varit ”världsbäst”. De har vetat precis hur alla problem skulle lösas. Det har varit vår skyldighet att försöka åstadkomma en balanserad syn på de svåra ekonomiska och politiska problem som skall avspeglas i en finansplan. Nu ser herr Palme tilibaka över axeln och talar om detta märkvärdiga 1960 tal, som var så bra men där oppositionen år efter år bara redovisat negativa synpunkter. Han låtsades ju inte om att finansministern, under det år som följt på finansplanen, hela tiden justerat sina prognoser och sina bedömningar. När året varit slut har olikheterna mellan de tydningar som vi gjorde och de optimistiska förväntningar som finansministern gav uttryck åt varit inte fullt så stora som herr Palme tycks tro. Hur hade 1960-talet kunnat te sig med en annorlunda utformad politik? Ja, vi kan ju inte bevisa att det hade varit så eller så bra, men vi kan möjligen göra vissa antaganden. Vi skulle kunna säga att investeringsutvecklingen skulle ha varit mycket bättre med en verkligt aktiv näringspolitik, inte med den ”ordens näringspolitik” som började tillämpas efter 1966 års valnederlag. Sparandet hade kunnat vara högre och våra samlade resurser hade kunnat vara större. Prisstegringen skulle ha kunnat vara mindre. Inflationen skulle alltså inte ha ätit upp så mycket; och i vårt land har inflationen ätit upp mera än i många andra länder. Vi vet att bruttonationalproduktens utveckling i vårt land inte har varit lika snabb som i med vårt land jämförbara länder. Vi ligger genomsnittligt relativt lågt i jämförelse med andra länder, särskilt om man tar hänsyn till de goda förutsättningar som vi har haft. Hade vi kunnat åstadkomma en halv eller en procents snabbare utveckling av vår bruttonationalprodukt, hur mycket större reala resurser skulle vi då inte ha haft att lösa bostadsproblemet, sjukvårdsproblemet, miljöproblemet och mycket, mycket annat? Detta kan jag inte bevisa, men herr Palme kan inte heller bevisa motsatsen. Överkonjunkturen före 1967 skakade som vi vet Gunnar Sträng. Han blev medveten om att det inte gick att driva den expansionistiska politik som tidigare hade drivits och som hade lett till att småsparare och pensionärer förlorat en stor del av det reella värdet av sitt sparkapital. Efter år 1967, sade herr Palme, låstes handlingsfriheten. Ja, det skedde delvis. Utlandet sade nämligen nej till fortsatt inflationskonjunktur, och genom att utlandet gjorde det tvingades också vi att driva en stramare politik. Annars hade med säkerhet inflationskarusellen — eller ringdansen på dansbanan, som finansministern brukar tala om — fortsatt ännu längre med därav följande konsekvenser för småsparare och för ekonomin i vårt land. I dag är man mera medveten om vårt internationella beroende än vad man var tidigare. Jag tror att det är värdefullt, därför att det kommer att innebära en broms på regeringens politik. Det kommer att leda till att politiken blir förnuftigare än den var i mitten på 1960-talet.
Herr talman! Det finns ingenting som så snabbt får högermän, folkpartister och centerpartister — i en del fall åtminstone — på benen som när man antyder vad som har hänt under 1960 talet. Vad jag sade om utvecklingen under 1960-talet omfattade dock faktiskt en ganska liten del av mitt anförande. Under de 25 minuterna hann jag också med en redovisning av hela finansplanen och större delen av budgeten. Det är ganska naturligt att vid 1970 talets första remissdebatt börja med en summering av vad som har skett under 1960-talet, självfallet ur vår synvinkel. Men det är klart att detta väcker en väldigt stor vrede. Vreden tog sig dock något olika uttryck. Herr Helén valde att i stort sett förneka allting — det jag sade skulle inte kunna godtas av läroboksnämnden. Vad jag sade stämmer emellertid i stort sett med vad som sägs i en doktorsavhandling av Leif Lewin, som har sammanfattat just debatten om utvecklingen under 1960-talet, som veterligen har fått högsta betyg vid Uppsala universitet och numera används i undervisningen i alla våra läroanstalter. Den saken är alltså redan avklarad. Men det är klart att min redogörelse för utvecklingen präglades av mina värderingar. Ändå var jag ju så snäll, att jag inte tog upp vad herr Helén sade på den tiden — det hade varit obarmhärtigt. Jag tror inte heller att det vore lämpligt för läroboksnämnden. Dock skulle herr Helén med de anförandena kanske kunnat få en plats i En rolig halvtimme eller i Grönköpings Veckoblad. Herr Bohman har en annan angreppspunkt som på sätt och vis är legitimare. Han säger å ena sidan att det är fråga om en självförgudning från socialdemokraternas sida och å andra sidan att det hade blivit bättre om man själv hade fått regera. Då säger jag: Detta har inte med skicklighet att göra eller med expertkunskaper eller att vi är så särskilt duktiga eller begåvade. Det har jag aldrig påstått. Men det har att göra med att vårt handlande vägletts av värderingar som varit mycket skiljaktiga från dem som högern har representerat. Dessa idéer har varit vår styrka. Det är därför som vi kunnat forma en politik som stått i överensstämmelse med de krav som 1960-talets samhälle har ställt. Det är ingen självförgudning att säga att de idéer, som ligger till grund för vår politik, har visat sin slagkraft, sin modernhet i dagens samhälle. Det är detta som har gett oss så goda arbetsmöjligheter. Det är i sig ingen självförgudning — det är en tacksamhet snarare över att tillhöra en rörelse som är bärare av dessa idéer. Det är grundvalen för vårt handlande, men herr Bohman kanske inte riktigt förstår att det förhåller sig så. Herr Bohman är mycket skicklig, säkert en duktig man. Han säger — och det skall han kanske säga — att om oppositionen hade fått regera så hade 1960-talet blivit bättre därför att dess idéer var så goda och kloka. Jag har aldrig bestritt att vi ur en borgerligt konservativ synpunkt kanske hade haft ett bättre samhälle i dag — men det hade varit ett annorlunda samhälle. Jag har aldrig bestritt att ur en borgerligt konservativ synpunkt hade man kanske då haft ett bättre samhälle i dag. Men det hade varit ett annorlunda samhälle än det vi eftersträvar och det vi i någon mån har kunnat förverkliga, ett samhälle med mindre av den gemenskapskänsla och med mindre av den valfrihet för vanliga löntagare än vi eftersträvar. Där ligger skillnaden. Herr Bengtson har blivit centraliseringens bekämpare. Han drog in detta problem i sitt tal om arbetsmarknaden. Han talade så varmt om centralisering och strejker att man fick föreställningen att nu bryter när som helst ut en vild strejk på Svenska mejeriernas riksförening. Det finns ju få områden där denna centraliseringsprocess gått så snabbt som just där. Nu är man i full fart med att slå ihop RLF och Lantbruksförbundet. Vilken centralisering! Jag har ingenting emot denna väldiga kamp som centern för mot centraliseringen, eftersom det är ett viktigt krav att försöka decentralisera. Men man glömmer alltid sin egen gård och de ting man själv direkt kan påverka. Just där går denna rationaliseringsoch centraliseringsprocess snabbare än på de flesta andra håll. Men vi får hoppas att det trots detta inte blir några strejker bland mejerileverantörerna. Herr Bengtson talade också om pensionsfrågan. Härvidlag har stegvis genomförts reformer. Det första skedet var en kraftig höjning av folkpensionerna — en tioårsplan för pensionstillskott. Det håller på att genomföras för fullt. Det andra skedet innebar ett val mellan en generell sänkning av pensionsåldern med ett år eller en särskild sänkning av pensionsåldern med upp till fyra år för de grupper som har ett särskilt slitsamt eller pressande iobb som de har svårt att fortsätta med. Vi valde att satsa på att sänka pensionsåldern med fyra år för dem som har det särskilt svårt. Sedan får vi som nästa etapp av utredningen se om vi skall sänka pensionsåldern generellt och hur detta i så fall skall ske. Men centern ställer ut allmänna löften. Skulle vi sänka pensionsåldern nu i början på 1970-talet samtidigt med alla andra förbättringar skulle uttaget för finansiering av folkpensionerna öka med omkring 3 500 miljoner kronor om året eller med över 50 procent. Enbart sänkning av pensionsåldern skulle under den närmaste tiden öka kostnaderna med 750 miljoner kronor; kostnaderna skulle därefter ganska snabbt stiga till 900 miljoner kronor. Då säger centerpartiets företrädare: Det har vi väl täckning för! Men hur? Tala då om hur det skall gå till. Jag hörde att man från centerpartihåll sade: Det blir nog inte så dyrt, därför att man kan räkna med att dessa äldre människor är så mycket frånvarande på grund av sjukdom och arbetslöshet att det nog blir billigare att sänka pensionsåldern. Det är ett ytterligt egendomligt resonemang. Skall centerpartiet bygga sina budgetkalkyler på förhoppningen att gamla människor skall bli sjuka och arbetslösa? Vad är det för konster? Det är där som centern enligt min mening inte ger en uppriktig redovisning av vad det egna förslaget skulle innebära. Det är nästan synd om herr Helén. Delblanc har säkert inte tänkt på herr Helén, och inte på någon annan heller. Han skrev en bok som handlade om en kvinnlig TV-producent, och där fanns denna fras. Men det förfaringssättet att man släpar med sig någonting i talarstolen för att hoppas på en snutt i TV gjorde att jag tog upp detta. Herr Helén tål så litet. Vid dessa små skämtsamheter börjar han omedelbart ryta och hojta som om första kammarens ledamöter vore medlemmar av folkpartiets ungdomsförbund på kongress. Jag skall verkligen försöka att med bomull hålla i herr Helén under alla debatter så att vi skall slippa sådana här överslag. Men det är litet svårt. Jag tvingas i alla fall i all rimlighets namn att bemöta honom, och jag skall tala om när det kommer ett skämt så att han inte hinner bli arg. Men låt mig ta upp hans resonemang. Jag frågade om principerna för skattereformen. Det blev inget svar alls, utan plötsligt förde herr Helén in marknadsresonemangen i frågan. Jag tycker att herr Helén gjorde det på ett utomordentligt olyckligt sätt. Menar han verkligen, vilket många påstår, att om vi går in i bredare marknader är det bra därför att det hindrar oss att föra en utjämningspolitik här i landet med hänsyn till medlemskapet i marknaden. Jag har alltid sagt att så inte behöver bli fallet. Men hela herr Heléns resonemang gick ut på att öka misstänksamheten hos dem som tror det. Det går inte att folkpartiet skall vänta med att ta ställning till principerna i sin skattepolitik i avvaktan på signaler från Bryssel, Geneve, Köpenhamn eller var de olika marknadssammanslutningarna har sina kontor. Man får försöka stå på egna ben och tala om vad man tycker själv. Men den hemligheten har man fortfarande bevarat. När jag talar om det förflutna och 1960-talets politik gör jag det därför att 1960-talets politik speglar liksom hela tiden en ideologisk skiljelinje mellan socialdemokratin och liberalismen. Det finns mycket vackra ord, mycket trevlig reformism och trevlig radikalism inom folkpartiet. Men så fort det gäller, så fort denna reformism leder till en ändring av de bestående maktpositionerna i det ekonomiska livet, till ingrepp i marknadsförhållandena, då tappar folkpartiet liksom sugen, då viker man av och slutar sig samman med högern. Det är mycket förenklat uttryckt, men varje gång det gäller att ta ställning mellan arbete och kapital har folkpartiet, väl efter själanöd, hamnat på kapitalets sida, och då har man svikit de stora löntagargrupperna. Det är ett problem. Vi har ATP, Investeringsbanken, den offentliga sektorn och allt det andra som ni inte vill bli påminda om därför att ni i efterhand har accepterat det. Hur djupt detta sitter har också herr Helén bara för några dagar sedan givit uttryck åt. I Tranås diskuterade han med sitt ungdomsförbund, som krävde att de anställda skulle få en 50-procentig representation i bolagsstyrelserna. Herr Helén avvisade förslaget, och det kan finnas skäl för det. Jag har aldrig trott att styrelserepresentationen i och för sig är det viktigaste området för en vidgad företagsdemokrati. Men det märkliga var själva motiveringen. Enligt tidningsreferaten sade herr Helén följande: ”De anställda är inte knutna till ett företag för alltid. Går företaget i konkurs kan det oftast finnas en likvärdig anställning någon annanstans, medan de som står för kapitalet i regel mister sina chanser i fortsättningen.” Det skulle betyda att enligt herr Heléns grundläggande resonemang har kapitalägarna en betydligt sämre trygghet än de anställda. Men för den anställde gäller det ju hela hans tillvaro. Det är lätt att säga att han efter 20—30 års anställning skall gå ut och söka ett annat jobb. Det är många som tvingas till det. En stor koncern, som t.ex. lägger ned ett bruk i Dalsland, vilket förekommit, drabbas naturligtvis av en förlust, men den balanseras bort. Tror herr Helén att denna koncern har svårare att bära den förlusten än de enskilda människorna, anställda i det företaget, som ställs utan arbete i en bygd där de har bott hela sitt liv? I den situationen vet den enskilde att hans enda någorlunda säkra garanti är att det finns ett samhälle som har en tillräcklig handlingskraft för att ta sig an hans problem och försöka ge effektivt stöd. Men det är just detta som ni i långa tider har kallat för en farlig, frihetsförkvävande statlig maktkoncentration.

Herr talman! I och för sig vore det frestande att använda mina tre minu ter till att försöka belysa och gå in på det stora problemkomplex som herr Palme nyss tog upp. Jag hoppas att vi får en ordentlig debatt en annan gång, då oppositionen har lika mycket tid till förfogande som regeringssidan har. Jag skall därför nu begränsa mig till att svara på herr Palmes frågor. Herr Palme gjorde gällande att vi år efter år hade felbedömt finansplanen, att vi kraxat som korpar och att resultaten har visat att våra bedömningar var felaktiga. När jag bemöter herr Palme i dessa hänseenden, ändrar han argumentering: ”Finansplanen har inte med skicklighet att göra”, säger han. ”Resultatet beror på vilka värderingar man lägger tyngdpunkten på, och där har vi en annan syn än oppositionen.” Det brukar ju heta att man kan ”försätta berg med tro”, men jag vågar ändå i denna kammare, som består av rätt sakkunniga personer, påstå att om man inte har kunskaperna och inte har skickligheten, då räcker inte bara värderingarna till för att lösa samhällsekonomiska problem. Det fordras mera. Vi skulle ha haft ett annat samhälle om era värderingar hade legat bakom det ekonomiska tänkandet, säger herr Palme. Ja, det skulle vi kanske ha haft. Det är möjligt att vi skulle ha haft ett friare samhälle, större valfrihet, högre välstånd och mindre brister. Jag kan inte bevisa detta, det kan ingen göra. Herr Palme kan inte heller motbevisa mig. Jag säger att möjligheten till en sådan utveckling i varje fall inte varit utesluten. Vi skulle inte ha haft så mycket ”gemenskapskänsla”, säger herr Palme. Jag ifrågasätter hur stark och hur utbredd den där gemenskapskänslan är. När jag lyssnar på herr Palme och andra representanter för det socialdemokratiska partiet har jag nämligen en känsla av att gemenskapskänslan är förbehållen bara deras egna väljare. När vi kritiserar regeringen för att skattepaketet inte har lagts fram, inte re dovisats och inte kunnat bli föremål för remissbehandling, då säger herr Palme: ”Men det har diskuterats under ett helt år i vårt grupparbete. Det finns alltså demokrati.” Men den demokratin är alltså förbehållen det socialdemokratiska partiet, inte den 50-procentiga delen av svenska folket som har en annan politisk uppfattning och som ställer krav på att få vara med och utöva inflytande. Herr Palme har en metod att debattera — det kanske flera har för övrigt — att kasta ut klyschor, ”extrem högerpolitik”, låt vara utan det där slutna ”hööger” som hans företrädare hade. Herr Palme borde vara medveten om att vi faktiskt har bytt namn. Men han hoppas tydligen att den där klyschan ”högerpolitik” skall lämna spår efter sig, att det skall vara några som får olustkänslor. Jag vet att herr Palme är kavallerist, men han påminner mig om en artilleriofficer i Österrike som skulle tala om för sina soldater vilken verkan artilleriet hade. Han sade, om jag får dra det på tyska först: ”Wenn es trifft, ist es gut. Wenn es nicht trifft, hat es dock eine fabelhafte moralische Wirkung.” Eller i översättning: Om skottet träffar är det bra, men om skottet inte träffar har det ändå en sagolik moralisk verkan. Och psykologisk, skulle man också kunna säga. Herr Palme använder liknande ”storsmockor”. Missar han — och hans räckvidd kanske inte är lika stor som min — så kan han ju alltid trösta sig med att det väl ändå blir ett så pass ordentligt luftdrag i salen att några går därifrån och tycker att han var väldigt duktig!

Herr talman! Det är naturligt om den första remissdebatten under 1970-talet verkligen handlar om ett försök från olika partier att dra upp riktlinjerna för 1970-talet. Men herr Palme envisas med att tala om 1960-talet. Han hänvisar till en doktorsavhandling med högsta betyg, men det avgörande är ju hur man refererar doktorsavhandlingen. Man kan måla hur man önskar måla, om man är i herr Palmes kläder.

Blir det lönsamt att arbeta och spara här hemma, då kommer vi också att kunna offra av den svenska rikedomen för jordens fattiga folk.” Det var en programförklaring, herr Palme. Det var ingenting som vi har anledning att skämmas för. Vi har försökt att hela tiden para en realistisk bedömning av Sveriges ekonomiska förutsättningar med en sådan strävan att göra insatser för de svaga här hemma och i utlandet. Men det vill herr Palme inte låtsas om. Han försöker säga att jag smiter ifrån skattedebatten genom att tala om integrationsproblemen. Men sambandet mellan skatter, integration och kapitalrörelser måste stå klart för var och en. Jag tror att om herr Palme frågar herr Wickman, som sitter bredvid honom i bänken, så kan han ge en liten lektion om det. Men det kanske var så att herr Palme en gång till glömde säga att han skulle prestera ett skämt. Herr Palme polemiserar också mot vår syn på möjligheterna att skapa en förbättrad företagsdemokrati. Vi har inte isolerat oss till frågor om en ut vidgad styrelserepresentation. Vi är medvetna om att man den vägen kan nå begränsade resultat. Men vi tror framför allt på att det gäller att skapa, utöver dessa olika modeller för löntagarrepresentation i styrelserna, ett vidgat inflytande för företagsnämnden med konkreta beslutsfunktioner i vissa fall. Det gäller att undersöka möjligheterna till en lagstiftning, som erkänner löntagarnas rätt till medinflytande. Vi har visat upp en rad andra praktiska förslag hur man skall kunna påverka arbetssituationen på de stora arbetsplatserna. Mitt exempel i Tranås, herr Palme, gällde de mindre företag där en familj eller en person har satsat in sitt kapital. Om vederbörande då råkar ut för en konkurs är han oftast ställd på bar backe. Till sist, herr Palme! Här står vi och säger uppriktiga och verkligt allvarligt menade ord om det värdefulla sätt på vilket herr Palme kommenterar de vilda strejkerna. Skoja inte bort det intryck, som herr Palme skapat! Det är inte lustigt att tala om vilda strejker, bara därför att de möjligen råkat inträffa på ett mejeri!

Herr talman! Statsministern har lärt sig tekniken att om bevisföringen är svag använder man en hög röst och talar med stor bestämdhet. Men nog måste man säga att i fråga om jämlikhetspolitiken strömmar de vackra fraserna över oss, men när man kommer fram till realiteter, herr statsminister, är det inte mycket med det hela. När vi talar om pensionsålderns sänkning säger statsministern, att ”vi valde i stället att sänka pensionsåldern för en del tungt arbetande grupper”. Det har centern ingenting att invända emot. Men det är just den där gamla reaktionära synpunkten som kom till synes redan när åttatimmarsdagen infördes och som senare skymtat vid liknande tillfällen som vi reagerar emot. Jag var verkligen med vid det senaste beslutet om att genomföra åtta timmars arbetsdag. Det var flottningsarbetarna som inte hade det. Då anfördes synpunkten att de ju får betalt och gärna vill ha en längre arbetstid. Varför skall vi då lagstifta om åtta timmars arbetsdag? Då som nu sade jag bestämt ifrån att vi inte skall locka folk att förstöra sin hälsa genom att arbeta för länge, utan lagstiftningen skall genomföras. Det är samma sak här nu när statsministern frågar varifrån vi skall få alla pengar som behövs för att genomföra en sänkt pensionsålder. Jag är inte alls pessimistisk utan hoppas verkligen att produktionen stiger med minst tre procent och kanske mera de närmaste åren. Det betyder ait vi får ungefär fyra miljarder varje år att användas för olika ändamål. Vi anser att det är eti viktigt jämlikhetskrav som bör prioriteras så att sänkningen av pensionsåldern kan genomföras 1972. Statsministern påstår att vi har sagt att en sådan reform blir något billigare genom att en del människor i denna grupp är sjuka och arbetslösa. Det bygger vi inte vårt resonemang på, utan vi bygger på realiteten att arbetslivet är så hårt i dag att många människor som är över 65 år inte orkar med det. Följden blir att en ganska stor grupp av dessa människor är sjuka. Det är vad vi har sagt. Slutligen anser jag att diskussionen om 1960-talet är utklarad. Statsministern har ju fått vika på punkt efter punkt. Han menade att vi inte var villiga att diskutera 1960-talet. Får jag erinra om att det var jag som drog upp den diskussionen, och det av naturliga skäl, ty jag var före statsministern i talarstolen. Vid en summering av 1960-talet framhöll jag att socialdemokratisk politik inte har lett till en sådan effektivitet att den kunde jämföras med övriga OECD-länders. Jag konstaterade att vi har en 20-procentig inflation och att jämlikhetspolitiken från regeringens sida bara hade bestått av en mängd fraser som inte ledde till några reella resultat. Det är vad 1960-talet har inneburit. Beträffande förhållandena vid t.ex. mejerierna och koncentrationen där är vi också väl medvetna om att det kan föreligga en stor fara. Jag kommer därför i den mån jag kan inverka på det att på allt sätt försöka se till att individen får så stort inflytande som möjligt och känner med sig att han är en del av företaget. Om det sedan ur driftssynpunkt finns ett färre antal mejerier är inte det centrala, utan det väsentliga är att den enskilde medlemmen har något att säga till om.
Herr talman! Det här utvecklar sig väldigt illa! Här skäller herrar Bohman och Helén på mig därför att jag talat om 1960-talet. Sedan går herr Bengtson upp och säger att alla här i salen vet att det var han som började tala om 1960-talet. Skäll på honom i stället! Det är bara ett litet tips. Sedan vill jag be herr Bohman om ursäkt. Jag råkar då och då säga högern, vilket är fel. Det heter ju moderata samlingspartiet. Jag sade häromdagen i Gävle att jag i en engelsk tidning förra veckan hade läst en artikel om att man på en plats hade valt årets hemmafru. Det var en kvinna som hade 14 barn. Hon intervjuades av den lokala engelska tidningen. Man frågade henne bl.a. vilken egenskap hon beundrade mest hos en man. Hon svarade att han bör vara moderat! — Där har i varje fall herr Holmberg en partivän. Jag skall tänka på den där damen varje gång jag ser herr Bohman, så kanske jag säger rätt i fortsättningen. Jag ber alltså om ursäkt. Herr Bohman beskyllde mig två gånger för att jag skulle ha sagt att oppositionen kraxar som korpar. Det har jag faktiskt inte sagt. Jag har sagt att op positionen kvittrar som fåglar när det för oppositionen gäller att presentera sin syn på Sveriges ekonomi då man kommer med sina förslag. Men ett moderat kvitter kan möjligen låta litet korpbetonat i mina öron. I sitt anförande underströk herr Bohman att det krävs skicklighet att göra upp en finansplan. Visst är det fråga om skicklighet och teknisk hanterlighet. Men jag tror inte att man skall vara så blygsam att man inte skjuter fram värderingarna. Jag föreställer mig att herr Bohman alltid har varit ärlig. När ni gick ut och sade att skatterna skulle sänkas under 1960-talet och att den offentliga sektorn inte skulle få växa mera, utgick jag från att ni menade det. Det var väl inte bara ett sätt att vinna väljare på, utan någonting som ni menade. Hade vi följt den politiken skulle vi ha haft 9 å 10 miljarder kronor mindre i inkomster för staten och motsvarande mindre möjligheter till utgifter. Kom då inte med den gamla klyschan att produktionen skulle ha stigit snabbare. Den har nämligen stigit väldigt snabbt i Sverige, även i jämförelse med andra länder. Där finns alltså inte mycket att ta. Vi hade emellertid haft 9 å 10 miljarder mindre att satsa. Det hade måst drabba socialutgifter, utbildning, arbetsmarknad o. d. Vi hade inte heller haft någon ATP. Ett samhälle där vi inte kunnat bygga ut socialvården, arbetsmarknaden och utbildningen hade enligt mitt synsätt inneburit ett samhälle med sämre gemenskap och sämre trygghet för enskilda människor. Detta är, på ett mycket enkelt sätt, en skildring av den ideologiska skiljelinje som hela tiden funnits oss emellan. Sedan sade herr Bohman att det var bara socialdemokrater som fick vara med och diskutera skatten i Rådslagsgrupperna. Det är faktiskt fel. Vi har uttryckligen inbjudit andra, utanför partiet stående medlemmar att delta i våra grupper och Storrådslag. Herr Bohman hade varit välkommen, om han hade velat ställa upp. Han hade kunnat vara med i stället för att sitta här och vänta och utbryta i remissdebatten om sin syn på skattepolitiken. Det fanns säkert någon grupp mitt i staden här i Stockholm, där han hade kunnat vara med redan från förra våren och påverka skattereformen. Men kom sedan inte och klaga, herr Bohman, att Ni inte fått vara med. Det tycker jag är ofint. Herr Helén! Jag får inte ut mycket av det herr Helén hade att säga. Han refererade något klokt han sagt på 1960-talet. Det var i samma tal som han angrep Ernst Wigforss, som hade sagt att man borde ha rätt till inkomst i väntan på arbete. Då sade herr Helén att man, ”om man är något så när realistisk, ändå måste konstatera att det mitt i all hygglighet och skötsamhet i det svenska folket finns alltför många exempel på bristande hänsyn och bristande lojalitet för att man skall kunna bortse ifrån att en och annan ständigt skulle vilja förbli på denna betalda väntelista”. Hela vårt resonemang om omställningsbidrag, arbetslöshetsförsäkring, rätt till minimiinkomst, allt sådant avfärdar herr Helén som en betald väntelista. Jag tror det är ett slags moralistiskt betraktelsesätt, som dess bättre har försvunnit under 1960-talet. Det har jag inte velat ta upp. Däremot har herr Helén på en punkt konkret sagt, att det är fel i skattereformen att ta bort kommunalskatteavdraget, ty detta missgynnar Norrland, där man har hög kommunalskatt. För det första är det inte sant: Bland de 50 kommuner i landet som hade den högsta utdebiteringen år 1969 finns det inte en enda kommun i Norrbotten och Västerbotten. Det finns bara en kommun i Västernorrland i gruppen. Det finns nio Norrlandskommuner bland de 61, och då ingen från de eftersatta länen. Det är alltså inte alls i första hand i Norrland som man har den högsta kommunalskatten. Dessutom sker en ständig utjämning av kommunalskatteska lorna i hela landet. Om kommunreformen går igenom, kommer kommunalskatten snart att vara ganska likvärdig över hela landet. Det gör det möjligt att genomföra den här reformen. Dessutom ogillar jag sättet att skjuta Norrland framför sig, när det är högre inkomsttagare man talar om. Om kommunalskatten höjs med 1 krona och man får dra av den, så betalar staten för de verkligt höga inkomsttagarna 65 å 70 öre av den höjningen. Men de små inkomsterna får betala höjningen fullt ut. De har nämligen som regel bara det schabloniserade kommunalskatteavdraget, och det ökar inte. Att vi haft detta schablonavdrag betyder att den som tjänar upp till 30 000 kronor får ingen ändring av skatten när rätten att göra avdrag för kommunalskatt tas bort. När herr Helén skulle anföra ett exempel var han tvungen att gå över 30 000 kronors inkomst. Men tala då om det — — — . Tala alltså om att detta exempel inte ett dugg berör de mindre inkomsttagarna och inte heller särskilt Norrland. Resonemanget skulle möjligen kunna gälla vissa högre inkomsttagare i högskattekommuner, men de finns ju inte i första hand i Norrland. Kommunalskatteavdraget är i grunden regressivt, d.v.s. det gynnar icke mindre inkomsttagare utan tvärtom. Herr Heléns exempel var alltså fel på samtliga punkter. Sedan tyckte sig herr Helén ändå ha hittat någonting att bita i när han påstod att folkpartiet representerar demokratin och sade att man inom folkpartiet gått om möjligt längre än socialdemokraterna när det gäller att aktivisera och vitalisera demokratin. Det finns inom socialdemokratin en mycket gammal misstro på den punkten. När i tidningarna nyligen offentliggjordes att folkpartiet hade skickat ut en promemoria inför 1968 års valrörelse, stärktes denna misstro. I promemorian sades det beträffande problemet med valskolkare att socialgrupp 3, alltså ar betare, syntes mest benägna att rösta med socialdemokraterna. Därför var det oförmånligt för folkpartiet att försöka vinna röstande ur socialgrupp 3. I det praktiska arbetet att nå valskolkare borde i första hand socialgrupp 3 avskärmas och helst icke bearbetas. Man borde alltså utsortera personer från socialgrupp 3 ur vallängderna. Jag vet inte om herr Helén har klart för sig hur enormt kränkande ett sådant betraktelsesätt som detta upplevs. Folkpartiet menar att demokrati är bra, bara den utövas av de rätta personerna och icke av personer som tillhör socialgrupp 3, är arbetare och sannolikt kan tänkas rösta med socialdemokraterna. Grunden för all min politiska agitation kommer att vara att ett högt valdeltagande är en styrka för en demokrati. Om jag med min agitation lyckas stimulera — positivt eller negativt — en och annan borgare som inte hade tänkt sig att ila till valurnan, så inte gör det mig något.

Herr talman! Det finns ju inte så stor anledning att fortsätta en debatt med en så starkt retirerande statsminister som vi mött i dag. Men det är ett par saker som jag tycker är värdefulla och som jag noterar med största tillfredsställelse. Det är det intresse statsministern nu visar för kommunalskatterna. Det är glädjande att man också i detta avseende har börjat se till en grupp som alltid haft det svårt. Dessa skatter är inte progressiva, och det är de lägsta inkomstgrupperna som fått dra det tyngsta lasset. Jag hoppas verkligen att denna nya inställning kommer till uttryck i det nya skatteförslaget. Jag instämmer naturligtvis sedan i vad statsministern sade om att valdeltagandet bör vara så högt som möjligt. Statsministern såg kanske för en tid sedan av en då offentliggjord undersökning att de lägre inkomsttagarna röstar med centerpartiet. Både Westerståhls och andra undersökningar har ju visat att det är denna grupp som framför allt rekryterar centerpartiet. Centerpartiet är som bekant Sveriges näst största arbetarparti. Gärna för oss bör den gruppen uppmuntras till att gå fram och rösta.

Herr talman! Statsministern frågade mig om vi inte menat allvar med våra förslag om skattesänkningar och våra krav i fråga om den offentliga sektorns storlek. Jovisst menade vi allvar, herr Palme. Men vi har inte sagt att den offentliga sektorn inte skulle få växa. Vi har sagt att den i princip bör växa i samma takt som bruttonationalprodukten. Vi vill åstadkomma ökade samlade resurser i samhället. Socialdemokraterna har fortfarande den gamla ”hederliga” statiska uppfattningen att det inte går att öka tillväxttakten och skapa nya resurser genom en förnuftig skattepolitik. Socialdemokraterna anser att den enda möjligheten är att konfiskera och dra in den enskildes pengar för att staten sedan skall kunna betala ut pengarna till andra. Om herr Palme menade allvar med sitt anbud till mig att deltaga i socialdemokraternas grupparbete vill jag göra gällande, att det är höjden av maktfullkomlighet att begära att jag skulle ansöka om medlemskap i socialdemokratiska partiet eller behöva bli kollektivansluten för att få delta i debatter om skatterna.

Herr talman! Herr Palme sade sig vara medveten om att han inte borde göra mig arg. Jag har hittills inte varit det, herr Palme, men jag kommer att bli det, om herr Palme fortsätter att dra valsen om den promemoria som skulle ha skickats ut från folkpartiets huvudbyrå om arbetarväljarna. Vi har offentligt klargjort att denna promemoria aldrig har skickats ut. Det var en dum produkt av en PR-konsult, och den stoppades så fort de politiska instanserna fick syn på den, men någon har sprungit i väg till socialdemokratiska partistyrelsen med den. Herr Palme låtsades som om inte en enda siffra i mitt exempel om lärarfamiljen i Hede och lärarfamiljen i Harrie skulle vara rätt. Siffrorna var korrekta. Jag har klargjort att det är fråga om fördelningen av skattebördan mellan högoch lågskattekommunerna. För den del av Norrland varifrån jag hämtat mitt exempel är detta i högsta grad en realitet. Rätten till kommunalskatteavdraget har inneburit en utjämning mellan invånare i olika kommuner med lika stor inkomst. Herr Palme har fortsatt att föra denna debatt som en 1960-talsdebatt. Jag tycker att det vore viktigt om vi hade fått veta litet mera om 1970-talet, men vi får ta ett annat tillfälle i akt för detta. Herr Sträng har enligt vad jag hört i andra kammaren klargjort att han känner en viss oro inför situationen 1972 beträffande bytesbalansen och valutaläget. Det hade varit intressant att här få föra diskussionen om våra ekonomiska framtidsutsikter med herr Palme. Kommer herr Palme att lyssna till herr Sträng, eller är det som herr Erlander sagt att en ny statsminister kanske inte kommer att finna sig i finansministerns roll i regeringen sådan som den hittills har varit? Till sist, herr Palme! Vi från folkpartiet har inte gjort anspråk på att vara bättre demokrater än några andra. Vi känner socialdemokratins stora historiska insats för att förverkliga den politiska demokratin i vårt land, men också vi har vår historia. Utifrån liberalismen har Karl Staaff pläderat för tesen ”En man, en röst” och varit med om att genomdriva den. Från liberala utgångspunkter har Nils Edén lett kampen för parlamentarismens genomförande. Från samma liberala utgångspunkter har Bertil Ohlin genomdrivit enkammarreformen. Läs den historien, herr Palme!

Herr talman! Jag skall fatta mig kort, ty jag förmodar att många numera känner hungern rasa i inälvorna. Till herr Bohman vill jag säga att jag inte kan se de rationella skälen för att tillsätta en försvarsutredning tidigare. Emellertid har herr Bohman framställt en begäran, och anständigtvis vill jag tala med försvarsministern i frågan, men han har icke varit i kammaren, och det är skälet till att jag inte tagit upp saken. Men på något sätt skall herr Bohman få svar. Detta betyder inte att herr Bohman har övertygat mig, men det betyder att jag vill få hans argument prövade av vederbörande fackminister. Herr Bengtson slutar alla debatter med att säga att nu har motståndaren vetirerat långt bort till oigenkännlighet. Jag har debatterat på många platser med herr Bengtson, och även om han så att säga ligger under bordet eller i en hörna någonstans, så är hans sista ord att motståndaren har retirerat. Det är klart att han måste sluta debatten här i dag på samma sätt. Det var bra att herr Bengtson var så demokratisk att han ville ha fram valskolkarna. Hans partis vice ordförande har uttalat sig i rakt motsatt riktning. Vad beträffar herr Heléns exempel om Hede så var väl den speciella uträkningen riktig — det har jag inte bestritt — men den slutsats herr Helén drog var att ett avskaffande av kommunalskatteavdraget skulle missgynna Norrland. Jag bevisade för det första att högskattekommunerna icke i särskilt hög grad befinner sig i Norrland, för det andra att skattesatserna håller på att utjämnas och för det tredje att detta eventuella missgynnande icke drabbar personer med inkomster under 30 000 kronor. Om herr Helén reser i Norrland, skall han finna att det är inte så många människor där som har inkomster över detta belopp.